Fru talman! Jag skall nöja mig med en kort kommentar till finansministerns inledande historieskrivning. Före valet sade Kjell-Olof Feldt ingenting om sänkta statsbidrag till kommunerna eller om avreglering av valutapolitiken. Tvärtom avslog socialdemokraterna gång på gång våra förslag i den riktningen. När de nu efter valet flyttar sig åt vårt håll, är det väl inte så underligt att vi avger mer uppskattande omdömen. Motsatsen vore väl konstig i så fall. Finansministern frågade om jag vill ha en samordning av avtalsförhandlingarna eller inte. Får jag då påminna om att vad jag sade var att den nye löneministern har misslyckats i sin strävan att få till stånd ett samordnat och konsekvent uppträdande från de offentliga arbetsgivarna. Konsekvens tror jag är bra, men det kan man inte säga att ett varsel om storlockout och sedan ett tillbakatagande av varslet innebär. Däremot är jag kanske inte så förtjust i planerna på stor samordning. Jag har svårt att se någon poäng i att man innan förhandlingar har inletts utser en medlingskommission för hela den offentliga sidan. Ni socialdemokrater hyser en överdriven föreställning om vad man kan uppnå genom att alla aktörer sätter sig vid samma bord och försöker klara alla problem på en gång. Jag tror att den utveckling som har varit till följd av regeringens uppträdande kommer att betyda att vi får långt mer segdragna förhandlingar på den offentliga sidan än vad som annars skulle ha blivit fallet. Det är mycket svårt att se vad som blir slutet. På den privata sidan har det visat sig att det ramavtal som slöts inte var speciellt värdefullt, eftersom ingen fredsplikt inträdde. De spänningar och de behov av ökad lönespridning som finns på den privata sidan gör det svårt för de olika förbunden att finna sig till rätta inom centrala ramar. Oavsett vad som nu händer i morgon pekar, enligt min mening, allt på att de centrala avtalen snart är historia. Finansministern frågade vilket recept vi har för måttfulla löneökningar. Jag angav receptet redan i mitt huvudanförande. Förutom förändringar i förhandlingsuppläggningen på den offentliga sidan, där alltså staten agerar arbetsgivare, är det nödvändigt att genomföra besparingar och skattelättnader för att öka reallöneutrymmet efter skatt. Besparingar leder även till att den inflation som beror på alltför stor efterfrågan dämpas. Om marginalskatterna sänks kan reallönerna klaras utan dyra avtal. Jag noterar att Kjell-Olof Feldt är oroad över förhandlingsläget och möjligheterna att hålla nere kostnaderna, och det finns fog för den inställningen. Kan då inte Kjell-Olof Feldt medge att problemet till stor del är självförvållat genom den skattepolitik och den politik för offentlig utgiftsexpansion som regeringen för?

Fru talman! Finansministern påminde om att regeringen har lidit vissa nederlag här i riksdagen och inte till hundra procent fått stöd för sina besparingsförslag. Det är riktigt, men det hade varit egendomligt om alla partier hade gjort precis samma prioriteringar som regeringen när det gäller besparingar. Låt mig påminna om att det föreligger en grundläggande skillnad i det avseendet mellan den opposition som finns i dag och den som fanns före 1982. Då fick vi, som vid den tidpunkten var i regeringsställning, inte stöd för några besparingsförslag över huvud taget. Ni försökte ju sopa bort varje besparingsidé som vi hade. Nu finns det i alla fall en opposition som tar sitt ansvar för statsfinanserna och som stöder huvuddelen av de besparingar som ni har föreslagit. Sedan blir finansministern alltid så ledsen när vi inte vill ge honom och den nuvarande regeringen hela äran för den positiva ekonomiska utvecklingen. Tyvärr måste jag påminna om att det fortfarande är ett antal gynnsamma yttre omständigheter som spelar stor roll. Sänkningen av oljepriserna har inneburit att vår import av olja har blivit ungefär 10 miljarder kronor billigare, vilket har fått ett positivt genomslag i handelsbalansen. Den lägre internationella räntenivån och en lägre dollarkurs har medfört att statens räntekostnader för statsskulden har sjunkit med drygt 6 miljarder kronor. Det är bra för Sverige, och vi är glada att så har skett. Men det är inte i första hand regeringens och Kjell-Olof Feldts förtjänst. Möjligen skulle man kunna medge att den socialdemokratiska regeringen inte har försvårat för dessa positiva yttre impulser att nå in på den svenska marknaden, även om det gjordes ett litet försök med en höjning av oljeskatten för ett tag sedan i syfte att motverka att sänkningen av oljepriset skulle få ett fullständigt genomslag när det gällde inflationen i Sverige. Finansministern gjorde ett stort nummer av att oppositionens kritik av regeringen har gått igenom olika faser. Det är riktigt, men det beror ju på att regeringens egen ekonomiska politik har gått igenom olika faser. I själva verket har man ju nästan aldrig sett en så ryckig ekonomisk politik som den som förts under åren 1982-1986. Först upphävde man besparingar, sedan kom det hösten 1983 ett besparingspaket. Så släpptes det igen, och nu för man en stram besparingspolitik. Jag kan också påminna om att regeringen så sent som hösten 1984 slängde fram ett panikpaket med en höjning av bensinskatten, och för ett år sedan kom ett nytt panikpaket med en höjning av räntan, kreditrestriktioner och höjning av vissa skatter. Så om oppositionens kritik av den ekonomiska politiken här i riksdagen inte ter sig riktigt spikrak, beror det ju på att dens.k. tredje vägens politik verkligen inte heller har varit spikrak.

Fru talman! Även finansministern gjorde en tillbakablick, och jag kan erkänna att vissa av de omdömen som vi i ett tidigare skede har utfärdat om regeringens politik har varit förhastade. Finansministern måste ha förståelse för att vi beskyllde regeringen för att ha en felaktig ideologi. Vi kunde ju inte i vår livligaste fantasi ana att nyliberalismen skulle få en så hängiven förespråkare i finansministern själv. När det gäller regionalpolitik och fördelningspolitik har det ju faktiskt blivit väl dokumenterat att man från regeringens och socialdemokratins sida har bytt fot. För vår del beklagar vi detta, eftersom det har inneburit en utveckling i fel riktning. Vi anade heller inte att Reagan och OPEC-kartellen var inkluderade i den tredje vägens politik och i den strategi som sedan skulle medföra vissa framsteg. Kjell-Olof Feldt får väl göra upp med Reagan och OPEC om äran av att kurvorna nu pekar åt rätt håll. Beträffande avtalsrörelsen vill jag säga att jag vet att finansministern inte har fått någon ro med anledning av vad jag en gång skrev i en bok beträffande lönebildning. Jag framförde så sensationella teorier som att arbetsmarknadens parter vid lönebildningen borde ta hänsyn till produktionsresultatet — annars skulle politikerna vara tvungna att lansera en inkomstpolitik. Kjell-Olof Feldt frågar var jag står i dag. Mitt svar blir att jag står fast vid vad jag har sagt: man kan inte både äta kakan och ha den kvar. Man måste alltså — vad än Kjell-Olof Feldt säger — anpassa lönebildningen till produktionsresultatet, dvs. ha en marknadskonform lönebildning. Det har finansministern rekommenderat här i dag för den offentliga sektorn, och det är något som jag härmed ber att få uttala mitt stöd för. När det gäller budgetarbetet noterar jag finansministerns försiktighet då han uttalar sig om vårt budgetalternativ. Jag instämmer helt i vad Björn Molin sade, nämligen att det politiska klimatet är avgörande för hur en budgetpolitik kan gestalta sig. Under Fälldinregeringarna hade vi en opposition här i landet som inte visade den minsta förståelse för de finanspolitiska aspekterna. Den nuvarande regeringen har en opposition som gått regeringen före i finanspolitiskt ansvarstagande. Därför har också under senare år realismen i budgethanteringen vunnit väsentligt i tyngd och konsekvens. När nu Kjell-Olof Feldt frågar mig var jag hittar stöd hos moderater och folkpartister för vår regionalpolitik, kan jag säga att vi dess värre inte har något stöd av socialdemokratin heller. Det är ju centern ensam som i dag för en offensiv regionalpolitik och fördelningspolitik.

Fru talman! Finansministern talade om olika budgeteffekter och menade att vänsterpartiet kommunisterna tillsammans med de borgerliga har bidragit till en ökning av de statliga utgifterna. Ja, det har ju i några fall hänt att vi fått borgerligt stöd i några frågor som vi har funnit viktiga. Jag minns inte alla, men det gäller t.ex. Norrlandsjordbruket, utbyggnaden av fritidshemmen för 10-12-åringar och vissa frågor på kulturområdet. Jag beklagar att det inte gått att fånga in socialdemokratin för en, som vi tycker, fördelningspolitiskt riktig finansiering av många av dessa åtgärder. Hade det lyckats, skulle vi ha kunnat gå mycket längre på flera av dessa områden för att förbättra samhället. Regeringen har att hoppa mellan skiftande majoriteter. Den har också med stor skicklighet faktiskt lyckats göra det under vårriksdagen och fått stöd av än den ena, än den andra. Jag kan bara konstatera att när det gäller synen på möjligheterna att skapa inkomster för samhället så finns det en samsyn mellan socialdemokratin och de borgerliga. Man är oerhört försiktig när det gäller att beskatta kapital och förmögenheter eller att röra vid de stora vinster som finns i samhället och som skulle kunna användas. Jag upptäckte att finansministern inte med ett ord, utom vad gäller regionalpolitiken, berörde några av de allvarliga frågor som jag försökte väcka i mitt anförande, frågor som gäller sådant som faller bredvid den goda bilden av den ekonomiska utveckling som regeringen beskrivit. Spegelbilden finns där, som jag sade förut, och den är inte fullt lika vacker. På de områdena krävs det åtgärder. Om man läser finansplanen, finner man att finansministern själv tar upp åtminstone två saker som man kan anteckna som problem. Han säger att det finns omotiverade prisstegringar i vissa branscher; det skall man tala med företagen om. Han säger ockå att investeringarna är otillräckliga; det skall man också föra samtal om. Jag tycker att detta är en del av de viktiga frågorna i finansplanen och kompletteringspropositionen, för det har att göra med de likviditeter som finns samlade i bolagen. I det sammanhanget har ju finansministern själv sagt att det är bättre att de svenska företagen investerar utomlands än att de köper upp varandra på börsen. Jag vill ställa vår politik som ett alternativ mot att man släpper i väg dessa pengar utomlands eller jagar varandra på börsen. Alternativet är en rejäl och fördelningspolitiskt riktig beskattning. En indragning av dessa medel för samhällsinvesteringar och för ytterligare utveckling på olika samhällsområden vore det riktiga. Då skulle vi kunna nå mycket längre än vad vi klarat med det lilla och försiktiga stöd som vi fått från de borgerliga i några få frågor. Det vore väsentligt för den svenska arbetarklassen, om socialdemokrater och kommunister kunde komma överens om en politik som gynnar folkflertalet på storfinansens bekostnad.

Fru talman! Björn Molin ville förklara oppositionens olika turer med att det är regeringen som har dansat omkring okontrollerat hit och dit utan att veta vart den skulle ta vägen. Han sade att vi bedrivit en väldigt ryckig ekonomisk politik: först upphävde vi besparingar, sedan började vi spara igen. Men det kan ju inte ha undgått Björn Molin att bakom detta låg helt andra värderingar av på vilka områden som samhällets insatser borde minskas. Det vi gjorde efter valet 1982 var att återställa situationen som den hade varit före den borgerliga regeringsperioden när det gällde sjukförsäkring, pensioner, barnomsorg och arbetslöshetsersättning. Det var för oss oerhört viktiga ting, som ni hade försämrat eller ändrat inriktningen av. Jag finner ingen motsättning mellan de åtgärder som vi vidtog och det förhållandet att vi sedan har sparat på andra områden, där vi anser att det kan göras utan risk för välfärd, trygghet och rättvisa. Avgörande är ju att resultatet av denna politik är ett stadigt sänkt budgetunderskott. Jag skall visserligen inte hålla på att tjata om de sex år då ni fördärvade statsfinanserna, men någon liten blygsamhet vore klädsam. ”Det var nog inte så lätt att få ordning på statsfinanserna — vi misslyckades”, kunde ni säga. Om man nu med en ny ekonomisk politik har lyckats, är det ändå värt en viss respekt och inte bara att beskrivas som att vi rusat omkring i panik, när arbetet bedrivits med stor konsekvens, envishet och inte utan politiska påfrestningar. Jag tycker att Nils G. Åsling talar ovanligt fritt ur hjärtat. Han säger: Det är naturligtvis så, att en del av våra omdömen varit förhastade. Jag antar att han då avser inflationen, budgetunderskottet och sysselsättningen. Vidare godtar han nu att kurvorna pekar åt rätt håll. Bortsett från att jag skulle ha blivit nyliberal på gamla dagar beror nog det mesta på den tur som vi skulle ha haft.

Björn Molin säger att oppositionen nu stöder huvuddelen av regeringens sparförslag. Men det är inte riktigt sant. Jag vill framhålla att det är en del av oppositionen som här och var stöder regeringens sparförslag. Det har i och för sig lett till att en större del av förslagen i budgeten har gått igenom, och det är ju bra. Men vad som i detta sammanhang avspeglas är en ur borgerlig synpunkt oroande stor oenighet om budgetpolitikens innehåll. På ytterst få områden har man kunnat ge uttryck för en enad ståndpunkt. Det har man i huvudsak faktiskt bara kunnat göra när det gällt att göra motsatsen till att spara — dvs. öka utgifterna. Lars Tobisson försöker förklara sin inställning till avtalsrörelsen. Han menar tydligen att samordningen på sikt skall bort. Men framför allt är det sänkta marginalskatter som skall vara räddningen. Jag beklagar att varken Lars Tobisson eller Björn Molin diskuterade effekterna av sänkta marginal skatter. Är de så entydiga som ni försöker göra gällande? Miljontals löntagare kommer faktiskt inför budskapet om sänkta marginalskatter att säga: Vi tjänar ju ingenting på det. Hur skall vi hantera våra lönekrav i en sådan situation? Ni vet att jag anser att höga marginalskatter i och för sig är inflationsdrivande. Men samtidigt inser jag vilka svårigheter som då skulle uppstå när det gäller att undvika att processen blir inflationsdrivande. Med tanke på den intellektuella nivån i denna debatt vore det bra om vi kunde komma till klarhet om våra ståndpunkter i det avseendet. Om ni har ett alternativ till den förda politiken, som skulle leda till lägre inflation och mindre kostnadsökningar men som ni i själva verket inte vill presentera vare sig i den här debatten eller i andra debatter, är det naturligtvis djupt oroande. Mycket av kritiken från centerpartiets sida mot den i dag förda politiken gå ut på att vi pressar samhällsekonomin för hårt, att vi driver en alltför restriktiv politik. Moderaterna och folkpartiet däremot hävdar motsatsen. Det måste betyda att moderaterna och folkpartiet menar att det är en hårdare åtstramning — med de konsekvenser som en sådan får för arbetslöshet och tillväxt — som är den rätta lösningen. Jag vill bara tillägga, Nils G. Åsling, att jag har precis samma uppfattning som tidigare i fråga om centerns budgetalternativ. Jag menar att detta skulle leda till en kolossal ökning av budgetunderskottet. Också i det avseendet är det alltid en tvist om de exakta siffrorna. Men låt mig säga att en ökning av underskottet med ett belopp i storleksordningen 10 miljarder kronor är ett absolut minimum. Föreslår man att alla svenskar skall kunna göra skattefria avsättningar på 20 000 kr. per år måste man rimligen räkna med att detta medför ett skattebortfall i mångmiljardklassen. Detsamma gäller folkpartiets förslag. Björn Molin tog inte upp frågan om hur pass konsekvent det är att försöka rädda budgetsaldot genom att sälja ut statliga tillgångar. Eftersom Nils Åsling säger att Björn Molin skall flytta in i ett slott kanske man till en blivande slottsherre får säga att det är som att sälja matsilvret för att få råd att betala betjäntens lön att göra sådan operationer. Man kan naturligtvis äta med fingrarna, men det är inte särskilt estetiskt tilltalande, åtminstone inte i ett slott. Hans Petersson i Hallstahammar tycker att jag inte har diskuterat vänsterpartiet kommunisternas politik tillräckligt ingående. Det är tyvärr ett ganska stort avstånd till möjligheten att få till stånd ett resonemang om vänsterpartiet kommunisternas politik. Låt oss ta den grundläggande frågan. Hans Petersson säger att vi inte visar någon sann radikalism därför att vi inte går till roten med problemen. Men det som vi anser vara grundläggande för de allra flesta andra av våra problem är det faktum att Sverige i 15 års tid har dragits med nästan 10 26 årlig inflation. Det har skapat oerhört mycket av de orättvisor som både Hans Petersson och jag har anledning att reagera mot, både att människor har blivit fattigare och att människor har blivit rikare. Om jag hade tid skulle jag försöka förklara för Hans Petersson hur liten roll våra fördelningspolitiska åtgärder, i form av skatter, skärpt förmögenhetsskatt och andra åtgärder för att lindra skatterna för de lägre inkomsttagarna, spelar jämfört med den våldsamma omfördelning till de rikares förmån som inflationen utgör. Nu råkar det vara så att vi måste hålla en bestämd och konsekvent inriktning bl.a. av budgetpolitiken för att få ner inflationen. Vpk drar i väg med ett fullständigt, som jag ser det, sanslöst program för utgiftsexpansion, vilket definitivt skulle skapa en ny period av inflation i Sverige. Den fördelningspolitik som ni är på väg — om ni nu skulle få möjlighet att genomföra den — att driva är raka motsatsen. Den skulle skapa så stora och nya orättvisor att alla era övriga åtgärder skulle bli meningslösa.

Fru talman! Jag vet uppriktigt sagt inte hur finansministern fick till det, men jag förstod frågan så: Varför har inte nyliberal politik gett någon tur i Danmark? Får jag då erinra om vad som har hänt sedan hösten 1982, när en borgerlig regering tog över i Danmark samtidigt som en socialdemokratisk gjorde det i Sverige. Sedan dess har inflationen förts ner till en lägre nivå än i Sverige, och räntan likaså. Budgetunderskottet är inte längre något budgetunderskott. Den senaste prognosen är att man får ett litet överskott i den statliga budgeten i Danmark. Arbetslösheten i Danmark har minskat samtidigt som arbetslösheten i Sverige har stigit. Det kan bero på att den var mycket hög efter den socialdemokratiska regeringsperioden i Danmark, medan den var betydligt lägre i Sverige sedan det varit borgerlig regering i sex år. Finansministern hade en teori om att marginalskattesänkningar skulle kunna driva på inflationen. För mig är detta att helt vända upp och ned på tillvaron. Orsaken till de höga löneyrkandena är ju att löntagarna vet att så mycket av bruttolönehöjningen går bort till följd av marginalskatt. Det gäller inte bara i högre inkomstlägen utan över hela skalan. Därför har vi moderater föreslagit marginalskattesänkningar som sätts in även i vanliga inkomstlägen och i inkomstlägen en bra bit därunder, så att alla med heltidsarbete kommer att få en del av sin köpkraftsförbättring via skattesänkning och därmed inte behöver kräva så stora lönehöjningar. Detta bromsar inflationen. När det gäller just inflationen försöker finansministern verka oberörd. Men är inte Kjell-Olof Feldt oroad av att konsumentprisindex i april steg med 0,6 26? Det ger en årstakt på över 4 90, när 2 9o skall vara målet för året. Är inte Kjell-Olof Feldt oroad av det jag tog upp i mitt anförande, den underliggande inflationstakten, rensad från effekten av oljeprisfall och externa tillfälliga faktorer? Den ligger kvar på 6 å7 20. Tror Kjell-Olof Feldt verkligen att det i den kalla verkligheten, med de förutsättningar som gäller, är möjligt att inflationstakten i Sverige om något år skall kunna dras ned till 1,5 92 och att detta skulle vara bara hälften av vad som gäller för omvärlden? Det finns något som heter teorin om nationella förväntningar. Den är nyliberal, skulle väl Kjell-Olof Feldt säga. Den går ut på att medborgarna förutsätter och därmed parerar de ingrepp som politiker gör. Kjell-Olof Feldt har av allt att döma insett vikten av att påverka förväntningar, men även en finansminister måste tänka och handla rationellt. Felet med att ställa upp dessa orealistiska löneoch prisantaganden är att de leder det politiska handlandet fel. Jag har ställt den här frågan i finansutskottet, till finansminis terns medhjälpare, och jag upprepar den: Har ni för att få en riktig bild av verkligheten en hemlig försörjningsbalans i finansdepartementet?

Fru talman! Frågan om borgerliga recept för att lösa budgetproblemet ger mig anledning att påminna om att regeringen nu föreslår en indragning från kommunerna på hela 6 miljarder. Jag kan inte påminna mig någon enda socialdemokratisk talare som före valet förra året talade om att man skulle göra så stora indragningar från kommunerna. Jag vill gärna i och för sig ge regeringen en eloge för det besparingsförslaget, men samtidigt bör man kanske i ärlighetens namn framhålla att budgetunderskottet hade kunnat reduceras tidigare, om regeringen hade följt våra förslag till indragningar från kommunerna. Detta är ett exempel på att besparingsförslag, som vi har fört fram under flera år, senare har accepterats av socialdemokraterna. Även om man bortser från engångseffekterna innebär vårt budgetalternativ någon miljard bättre budgetsaldo än regeringens förslag. Jag vill ändå upprepa vad jag många gånger har sagt: Det faktum att det finns vissa åsiktsskillnader beträffande budgetalternativen mellan de icke-socialistiska partierna är naturligt, eftersom det är tre skilda partier. Men ibland undrar man, åtminstone om man lyssnar till Stig Malm, om inte meningsskiljaktigheterna inom socialdemokratin egentligen är större när det gäller den ekonomiska politiken än meningsskiljaktigheterna mellan de tre borgerliga partierna. Vi har sagt, det kan jag gärna upprepa från mitt tidigare anförande, att sänkta marginalskatter bidrar till ökad tillväxt och lägre inflation, i varje fall på längre sikt. Därutöver har vi ett förslag om inflationsskydd i skattesystemet som skulle få omedelbart positiva effekter på lönerörelsen och som skulle underlätta för parterna att sluta avtal på den nivå som vi tycker är samhällsekonomiskt rimlig. Fru talman! Får jag till sist, eftersom detta sannolikt är sista gången jag står i riksdagens talarstol, säga att det har varit ett privilegium att ha fått vara med och påverka den ekonomiska politiken.

Fru talman! Plötsligt spårar debatten ur. Finansministern säger att centerns budgetalternativ innebär en kolossal ökning av budgetunderskottet. Nyss var det enligt ett uttalande 20 miljarder nu är det 10 miljarder. Finansministern måste bestämma sig. Den socialdemokratiska delen av finansutskottet har accepterat de beräkningar som föreligger, nämligen att vårt alternativ innebär 1,5 miljarder bättre budgetsaldo än regeringens. Nu måste finansministern, som hela våren har kommit med dessa grundlösa beskyllningar mot centern, bekänna färg. Han säger här att vi vill införa privata investeringskonton och att det är det som orsakar denna ökning i budgetunderskottet. Men tala då om i vilken mån avsättningar till privata investeringskonton för enskilda sparare skulle orsaka större skattebortfall än avsättning till allemanskonton enligt det system som regeringen infört och som är ett dyrbart och dåligt sparsystem. När det gäller skattebortfallet har de båda systemen samma effekt. Tala om detta! Eller är detta en sådan typ av argumentering som jag har mött tidigare, t.ex. när det gällde fördelningspolitiken? Centern beskylldes för helt orealistiska utspel när vi av fördelningspolitiska skäl krävde en höjning av det kommunala grundavdraget. Det gick några veckor med beskyllningar om bristande realism i vårt förslag. Sedan anslöt sig regeringen plötsligt till vårt alternativ. Den här typen av debatt går ut över finansministerns trovärdighet, och Kjell-Olof Feldt är en alltför rakryggad och kunnig politiker för att han på detta sätt skall föröda sin trovärdighet. Summan av denna debatt för mig som centerpartist är erkännandet från finansministern att han inser misslyckandet med regionalpolitiken. Han sade i klartext att han accepterade min beskrivning av situationen. Det är en skandal att man går vidare utan att ha ett konkret och realistiskt alternativ när det gäller att motverka den befolkningskoncentration som orsakar långtgående skadeverkningar i vårt samhälle för närvarande och som dessutom försvårar stabiliseringspolitiken. Jag väntar på konkreta åtgärder, och det är angeläget att få en redovisning av hur regeringen tänker ta itu med regionalpolitiken.

Fru talman! Finansministern säger att det är ett stort avstånd mellan oss kommunister och socialdemokraterna, och det kan jag hålla med om. Socialdemokraterna har ju närmare till en rad andra partier här i riksdagen, och det är inte uteslutande vårt fel att avståndet är stort. Någon besinning vad gäller den ideologiska inriktningen på förslagen skulle underlätta för oss att komma närmare varandra. Så ville finansministern ge mig en lektion om inflationens betydelse. Det är möjligt att min bildning inte är fullt lika stor som finansministerns, men jag behöver ingen lektion om inflationens betydelse för den ekonomiska politiken, den saken är klar. Jag vet att den spelar en stor roll. Jag vet också att de förändringar man kan göra undan för undan med skattepolitik kan vara förhållandevis marginella jämfört med de stora rörelser som sker i ekonomin. Men detta får inte hindra en från att också den vägen försöka föra en bättre politik. Våra förslag om sänkning av matskatten och hyreskostnaderna är också viktiga inslag i inflationsbekämpningen, och det borde kunna erkännas av finansministern. När det gäller budgetunderskottet lade vi i januari fram ett budgetförslag som slutade på samma underskott som regeringens, och utvecklingen under våren har inte förändrat vår inställning att man bör hålla sig ungefär vid den nivån. De stora förslag vi har lagt fram för användning av likviditeterna i bolagen är självfinansierande på det viset att de dras in från företagen för att användas på ett samhällsekonomiskt nyttigt sätt. Avhänder man sig den möjligheten, när det som finansministern själv sade finns mycket stora rikedomar på den privata sidan jämfört med t.ex. vad som finns på den offentliga sidan, där finansministern inte alls tvekar att dra in likviditeter, så får man givetvis svårt att föra en framåtsyftande politik. Enligt min mening finns det ett tredje sätt att utnyttja dessa likviditeter på, utöver de två sätt som finansministern i en tidningsintervju har hävdat skulle finnas. Han sade där att antingen används de här pengarna för spekulation på börsen, där intressenterna jagar varandra, eller också skall vi låta dem gå utomlands. Jag menar att det behövs en investeringsstyrning. Stora delar av arbetarrörelsen, inte minst LO-ledningen, har ju med anledning av krisen i Bergslagen sagt: Låt nu näringslivet få en sista chans — annars måste vi dra in medlen. Jag ansluter mig till den politiken, finansministern.

Fru talman! Jag trodde att Lars Tobisson vid det här laget inte så gärna skulle åberopa Danmark som exempel på ett framgångsland när det gäller nyliberal politik. I varje fall måste man fråga sig: Om framgångarna har varit så stora i Danmark, varför har då den danska regeringen genomfört skattehöjningar på 10 miljarder kronor i år? Varför har man ett underskott i utrikesaffärerna som i år beräknas till 30 miljarder kronor? Men nu var min fråga en annan. Jag sade att Danmark har lika väl som Sverige gynnats av lägre oljepriser, lägre internationell ränta samt bättre växelkursrelationer, och jag frågade: Varför har Danmark en ny ekonomisk kris, om det är så att allt i Sverige som pekar åt andra hållet, bort ifrån krisen, är resultatet av dessa yttre omständigheter? På den frågan har jag inte fått något svar. Lars Tobisson tillhör ju Kassandrorna här i riksdagen, som alltid förutspår att katastrofer väntar runt hörnet. Han har i varje fall inte helt och hållet gett upp den verksamheten. Han har länge hävdat att inflationen kommer att bli väldigt hög i år. Nu tycker han sig ha fått ett underlag för detta genom att konsumentprisindex i april ökade med 0,6 70. Men det är på det viset att dessa mätningar görs i mitten av månaden, i den vecka som innefattar datumet den 15. Det betyder att diskontosänkningen i april och den sänkning av bensinoch oljepriserna som också kom i april men efter den 15 inte ingår i mätningen. Det visas av att statens prisoch kartellnämnd, som mäter prisutvecklingen under hela månaden, kommer till 0,2 22 prishöjningar i april. Prisoch kartellnämnden har för första hälften av maj kommit till siffran 0 vad gäller prisstegringen, dvs. prisnivån har varit stabil. Jag kan redan nu säga att det indextal som statistiska centralbyrån i sina mätningar för maj kommer att ange redovisar en nedgång. Prisnivån i Sverige kommer alltså enligt statistiska centralbyrån att ha sjunkit i maj månad. Detta gör att jag inte ser någon anledning att på grundval av de mätningar som gjorts i april företa någon revidering av prisprognoserna i finansplanen. Jag kan alltså förklara för Lars Tobisson att vi inte har några hemliga alternativa prognoser och försörjningsbalanser i finansdepartementet. Vi redovisar för riksdagen vad vi tror vara den mest rimliga bedömningen av svensk ekonomi. Björn Molin säger att i varje fall kan man genom en indexreglering av skatteskalorna dämpa lönekraven. Det är möjligt att en förnuftig indexreglering — dock inte av det slag som de borgerliga regeringarna införde utan en annan typ av indexreglering — skulle ha en sådan verkan. Jag har i olika sammanhang förklarat mitt intresse av att med företrädare för oppositionen få diskutera hur man i framtiden skall anpassa skatteskalorna till prisoch löneutveckling. Jag upprepar denna inbjudan nu, om intresse finns. Det man har hävdat i debatten är att de sänkta marginalskatterna skulle vara det som löste de lönepolitiska problemen i Sverige. Jag har uttryckt min starka skepsis mot att de gör det — på kort sikt. Jag tror att de har gynnsamma verkningar på längre sikt, men jag tror att risken är stor att effekten blir den motsatta på kort sikt. Jag tycker att man i en seriös debatt kan erkänna att man faktiskt kan ha sådana problem med den ekonomiska politiken — att den på kort sikt har helt andra verkningar än den har på lång sikt. Det gör det lättare att föra en diskussion.

Det är tyvärr inte samma sak. Likviditeten är inget mått på investeringsresurserna i näringslivet. Investeringsresurserna är relaterade till möjligheterna att avsätta de produkter som man investerar för att kunna producera, till möjligheterna att göra investeringen lönsam, så att man i rimlig tid får tillbaka de pengar man har investerat. Det säger ingenting om ett företags investeringsförmåga att det har 50 miljoner i kassan. Investeringsförmågan avgörs av var investeringsprojekten finns. Även om kommunisterna aldrig erkänner det, vill jag säga att vi har gjort större insatser under de gångna åren just för att styra vinsterna mot investeringar än vad som har gjorts någonsin tidigare i svensk ekonomisk politisk historia. Jag tror inte att vi kan göra mer. Vi kan utnyttja den investeringsförmåga och investeringsvilja som finns. Vi kan stimulera den, men vi kan aldrig kommendera fram investeringar. Man kan möjligen ha illusionen att vi — om vi levde i en planekonomi av den typ som finns i Östeuropa — kunde kommendera fram investeringar. Men inte heller i de länderna visar sig resultaten särskilt imponerande. Slutligen några ord till Nils Åsling, som vevade upp sig till höga retoriska höjder genom att hävda att jag mer eller mindre gör mig skyldig till ett moraliskt överfall på centerpartiet genom att hävda att dess budgetalternativ verkar kraftigt budgetförsvagande. Han vill framkalla mig till avbön. Nej, Nils Åsling, jag tänker inte alls göra någon avbön — framför allt därför att det jag säger har också stöd i finansutskottets bedömningar av centerpartiets budgetalternativ. Nils Åsling sade att finansutskottets majoritet skulle ha anfört att centerns budgetalternativ leder till en starkare budget än regeringens. Men så här skriver utskottsmajoriteten vid en diskussion om centerpartiets motion: ”Det främsta skälet till att utskottet tidigare avvisat och inte heller nu kan ställa sig bakom den av motionärerna föreslagna budgetregleringen är emellertid att detta alternativ skulle leda till en varaktig försvagning av budgetsaldot. Vissa av de beslut som riksdagen fattat under våren har medfört att denna budgetförsämring blivit mer uttalad. Det gäller bl.a. centerpartiets avvisande av den beslutade höjningen av omsättningsskatten på aktiehandel.” Jag vill till detta lägga, att när vi har försökt bedöma förslaget om avsättning till privata investeringskonton har vi kommit till den slutsatsen att detta system — om det får någon vidare omfattning, vilket centerpartiet vill — i varje fall under de första åren leder till ett skattebortfall som vi har beräknat kommer att bli i storleksordningen tio miljarder kronor. Sedan kan vi lägga till andra förslag från centerpartiet. Jag nöjde mig med att enbart redovisa effekterna av investeringskontona. Lägger vi till effekterna av andra centerförslag kommer vi till ännu större budgetunderskott. Det är inte bara jag som har fällt omdömet om centerpartiets budgetpolitik att den är något lössläppt — också från den ekonomiska verkligheten. Men jag står för den uppfattningen. Det hindrar inte att jag kan finna att centerpartiet drivs av mycket hedervärda ambitioner på vissa områden. När det gäller regionalpolitik godtar jag inte Nils Åslings beskrivning av verkligheten, men jag känner väl till den. Även utan de skräckskildringar som centerpartiet gör är verkligheten allvarlig nog. Det har framgått av den här debatten att det är uppenbart att Nils Åsling har gett upp alla förhoppningar om möjligheterna att med de borgerliga partiernas stöd bedriva en effektiv politik för jämn fördelning av arbete och inkomster. Jag tycker att Nils Åsling står litet ensam ute på heden då han ropar i den tystnad som råder bland de övriga borgerliga partierna. Fru talman! Trots de meningsskiljaktigheter som finns i den här debatten tror jag att det är väldigt svårt för någon att förneka att vi den här våren ändå kan säga att vi har det värsta bakom oss. Vi har haft fyra år med obruten ekonomisk tillväxt. Vår industri växer, den utvecklas och t.o.m. förnyas. Vi har fått ned budgetunderskottet väsentligt utan att avveckla välfärden på det sätt som påstods vara nödvändigt. Vi har t.o.m. kunnat ta steg i en riktning som utvecklar välfärden i Sverige. Fler människor har arbete än någonsin tidigare. Arbetslösheten har sjunkit till 2,5 26, och i år — med alla rimliga bedömningar som vi kan göra — kommer också genombrottet i kampen mot inflationen. Det betyder att reallönerna stiger påtagligt för alla för första gången på många år. I förhållande till det perspektiv vi hade när vi började, måste jag säga att det här är framgångar, som inte bara regeringen skall ta åt sig äran av utan hela svenska folket.

Fru talman! Skatteutskottets betänkande 50 rörande skatteförslagen i kompletteringspropositionen rymmer en del bra förslag. Garantibeskattningen av fastigheter blir nu helt slopad, varigenom ett gammalt moderatförslag tillgodoses. Samma sak gäller utbotaxeringen, där vi självfallet också med tillfredsställelse hälsar att alla inkomster framöver kommer att bli beskattade i hemortskommunen. Dessa reformer leder till avsevärda förenklingar både för den enskilde och för kontrollerande myndigheter och avses genomföras fr.o.m. 1988 års taxering. Detta innebär att det inte funnits tid att avvakta remissvaren rörande bostadskommitténs förslag i dessa frågor. För en gångs skull tycker jag att man kan acceptera ett sådant förfarande eller kanske snarare brist på förfarande. Utskottsmajoriteten har varit positiv till dessa båda förslag liksom till förslaget att höja nivån för insättning på skogskonto och en del andra förbättringar men har avvisat ett annat regeringsförslag. Utskottet avstyrker — Prot. 1985/86:163 nämligen att det åsätts ett minimibelopp om 300 kr. för skogsvårdsavgift. — 5 juni 1986 Jag övergår nu till en del av de frågor där vi från moderata samlingspartiets sida inte varit överens med utskottsmajoriteten. En av grundprinciperna i vårt skattesystem är, eller borde i vart fall vara, att skatt skall tas ut efter bärkraft. Detta är ett rättvisekrav, men beklagligtvis har vi många skatteregler som inte stämmer in på denna till synes självklara grundprincip. Inom familjebeskattningen finns flera exempel på denna orättvisa, och den nya fastighetsskatten är definitivt orättfärdig genom att den drabbar i första hand dem som redan har de dyraste boendekostnaderna. De tre borgerliga partierna är rörande eniga om att fastighetsskatten bör avskaffas vid kommande årsskifte. Vi är också eniga om att beskattningen av realisationsvinst vid försäljning av bostadsrätt bör ses över. I jämförelse med villafastigheter har bostadsrätter sedan lång tid tillbaka varit diskriminerade. Vissa förbättringar kan nu skönjas genom bostadskommitténs förslag till en bättre överensstämmelse av reavinstreglerna för bostadsrätter och villor. I reservationen understryker vi det angelägna i att regeringen snabbt kommer med ett ändringsförslag. Ett annat moderatkrav som vi haft länge och som vi nu återkommer till är rätten till avdrag för reparationer på det egna hemmet. Vi kan då tänka oss en maximering av avdragsbeloppet samt att särskilt stora kostnader får fördelas framåt i tiden. Vi har ytterligare några reservationer när det gäller bostadsbeskattningen. Under alltför lång tid var det skattefria intäktsbeloppet vid uthyrning av fritidshus 4 000 kr., varigenom människors benägenhet att hyra ut var tämligen begränsad, vilket i sin tur medförde mindre turism och turistinkomster i Sverige. Förra året höjdes beloppet till nuvarande 8 000 kr., och det var förvisso ett steg i rätt riktning. Nu är det emellertid fara värt att det beloppet kommer att stå oförändrat i många år helt oberoende av förändringarna i penningvärdet. För att undvika detta föreslår vi från moderat håll att det skattefria intäktsbeloppet bestäms till ett halvt basbelopp. Fritidsfastigheter utomlands är också föremål för en reservation där även utskottets folkpartister står som reservanter. Vi anser att skattereglerna för dessa fastigheter är ogynnsamma i jämförelse med reglerna för svenska fritidshus. Detta gäller särskilt vid beräkning av det extra avdraget för folkpensionärer, eftersom en fastighet i Sverige då i regel endast tas upp till 10 96 av taxeringsvärdet medan utländska fritidshus åsätts sitt fulla värde. Därtill kommer att även mindre intäkter vid uthyrning av fritidshus i utlandet skall redovisas. I reservationen begärs en översyn av beskattningsreglerna. För att minska krånglet i det praktiska taxeringsarbetet och för att undvika ett system där rena inflationsvinster kan komma att beskattas yrkar vi i en reservation att den nuvarande begränsningen av indexuppräkningen av anskaffningsvärdet vid beräkning av realisationsvinst på fastighet slopas. Den regeln infördes 1980 och motiverades den gången med att möjligheterna till ränteavdrag för småhus annars behövde begränsas. Nu har som bekant möjligheterna till ränteavdrag begränsats, men kvar står bestämmelsen att bortse från prisförändringar under de första fyra åren när det gäller både 57 anskaffningsvärde och eventuella förbättringskostnader under den tiden fastigheten innehafts. Enligt vår uppfattning är det ett rättvisekrav att begränsningsreglerna avskaffas. Därmed övergår jag till frågorna om uppbörd. I propositionen föreslås att uppbörden av kvarskatt skall ske vid ett enda tillfälle — vid uppbörden i april. Därmed förkortas den nuvarande betalningstiden från fyra till tre månader, varigenom statsverket tjänar en del i ränta. Dessutom medför förslaget vissa rationaliseringsvinster. Förslaget kommer ursprungligen från riksskatteverket och förkortningen medför nackdelar för den enskilde skattebetalaren, vilket också har uppmärksammats av remissinstanserna. Enligt vår uppfattning finns det ingen anledning till försämringar, varför vi yrkar på maj som uppbördsmånad. Från moderat håll tycker vi också att den icke avdragsgilla kvarskatteavgiften är i högsta laget. Enligt nuvarande regler är den 8 926 om kvarskatten inte överstiger 5 000 kr. och annars 10 26. Mot bakgrund av vår höga marginalskatt är åtta icke avdragsgilla procent enligt vår uppfattning alltför högt, och vi yrkar därför på en ändring. Lämpligen kan avgiften knytas till diskontot, och vi föreslår att kvarskatteavgiften sätts till diskontot minus 2 26 för belopp upp till 5 000 kr. och annars till diskontot. Slutligen skall jag beröra en del skogsbeskattningsfrågor. Förslaget om en miniskogsvårdsavgift om 300 kr. behandlade jag redan inledningsvis, och propositionen innehåller därjämte förslag om en tillfällig utökning av insättningsmöjligheterna på skogskonto vid 1987-1989 års taxeringar. Enligt propositionen skall insättningsnivån under dessa år höjas med 30 procentenheter. Som jag tidigare nämnt hälsar vi denna höjning med tillfredsställelse eftersom utbudet av virke därigenom kommer att öka. Vi delar dock inte regeringens uppfattning att de nya reglerna skall vara tidsbegränsade, varför vi i en reservation kräver att reglerna om ökad insättning permanentas. Eftersom skogsbruket kräver en mycket långsiktig planering och dessutom numera avverkningen sker med längre intervaller framstår det som önskvärt att förlänga uppskovstiden för utbetalning i fråga om skogskonto från 10 till 15 år, vilket vi föreslår i en annan reservation. En fri konkurrens bankerna emellan är önskvärd, och mot bakgrund härav är det otillfredsställande att man inte får lov att flytta över sitt skogskonto från en bank till en annan. De tidigare motiven till förbudet, kontrolltekniska och administrativa, ter sig i dagens läge föråldrade, och vi begär tillsammans med fp och vpk ändringsförslag från regeringens sida. Ett led i att öka virkesutbudet är att medge förbättrade avdragsmöjligheter vid byggande av skogsvägar. Ofta får man bygga en vägslinga för att komma åt en avverkning, och då ter det sig obilligt att behöva fördela dessa byggkostnader på en tioårsperiod. Dessa kostnader bör enligt vår uppfattning vara omedelbart avdragsgilla. Slutligen yrkar vi också, liksom tidigare, att skogsvårdsavgiften sänks från 8 till 3 Ko. Med det sagda yrkar jag bifall till de reservationer där moderata samlingspartiets företrädare står som undertecknare.

Fru talman! Det är beklagligt att vi nu, efter det mycket intressanta — 5 juni 1986 meningsutbytet här i kammaren, måste snöpa debatten till att enbart omfatta skatterna. En tröst är ändå att debatten kommer att breddas när partiledarna kommer hit om en stund. När vi i måndags här i kammaren debatterade inkomstskatten hade vi en ganska utförlig debatt om skatteförenkling och den långsiktiga skattepolitiken. Jag ser därför nu ingen större anledning att än en gång ta upp en längre debatt om dessa frågor. En kort summering kan kanske ändå vara på sin plats med anledning av att centern i reservation 1 tar upp skattepolitikens inriktning. Från folkpartiets sida anser vi att skattepolitiken måste ges en tillväxtbefrämjande och långsiktig inriktning. Det är också på denna punkt som folkpartiets förslag skiljer sig från regeringspolitiken. Vid ett första påseende kan det se ut som om regeringen under det gångna året undvikit att höja skatterna. Nu lägger man skickligt in ett par propositioner, så att slutintrycket inför sommaren skall bli att regeringen närmast sänker skatterna under detta år. I själva verket drabbas faktiskt svenska folket av ett par högst betydande skattehöjningar. Vad man kan konstatera är att regeringen valt metoder som gör att dessa lätt skall försvinna ur medvetandet. Det är med andra ord ett visst raffinemang i det hela. Jag tänker då på den skatterabatt som utgick som kompensation för prisökningarna under förra året. När denna skatterabatt försvinner för innevarande år är det självfallet fråga om en kraftig skattehöjning. Till detta kommer att fastighetsskatten under 1987 uppnår full nivå, vilket också betyder en skattehöjning i jämförelse med förra året. Skatten för en normal villa kommer att ligga på ungefär 1 500 kr. om året. Det går alltså inte att komma förbi det faktum att regeringens skattepolitik präglas av en betydande ryckighet. Då det gäller arbetet på att förenkla det svenska skattesystemet hade vi, menar jag, en ganska klargörande debatt om denna fråga. Åtminstone var den klargörande i så måtto att den tydligt visade att det var på folkpartiets initiativ som arbetet på den förenklade deklarationen startades. Finansministern hävdade, hänvisande till sitt skröpliga minne, att det var Ingemar Mundebo som skrev direktiven till denna utredning. Själv dristade jag mig till att påstå att det var Rolf Wirtén. I dag kan jag, efter att ha kontrollerat saken, konstatera att det faktiskt var Rolf Wirtén som skrev direktiven till skatteförenklingskommittén. Det här kan ju vara en bisak, sade finansministern i måndags. Det kan jag hålla med honom om. Vad som däremot inte är en bisak är folkpartiets intresse för skatteförenklingar. Här har folkpartiet ovedersägligen gått i spetsen. Därför ställer vi också upp när nu regeringen i kompletteringspropositionen föreslår ett antal förenklingar av skattereglerna, där de viktigaste rör bostadsbeskattningen. Vi är alltså med på att garantibeskattningen av fysiska personers fastigheter slopas, att det extra avdraget från inkomst av schablontaxerad fastighet slopas samt att taxeringen i utbokommun slopas så att all inkomst beskattas i hemortskommunen. 59 Vi var väl från början litet betänksamma inför frågan hur slopandet av garantibeskattningen skulle slå för kommuner med omfattande fritidshusbebyggelse. Utskottsbehandlingen har där i viss: mån lugnat oss, men vi vill fortfarande betona vikten av att detta följs upp så att inte alltför negativa effekter uppkommer för dessa kommuner. De förändringar som nu föreslås har dock inte förändrat vår negativa inställning till fastighetsskatten. När denna infördes presenterades den som ”ett solidariskt omfördelningssystem inom bostadssektorn”. Vi kunde då — och vi kan än i dag — inte finna någon solidaritet i denna skatt. Det skulle därför vara intressant om utskottets talesman eller kvinna kunde förklara vari solidariteten ligger i en skatt som slår särskilt hårt mot barnfamiljer och pensionärer. Ett faktum är ju att denna skatt utgår oavsett inkomster, förmögenhet eller försörjningsbörda. Hur kan en sådan skatt vara solidarisk? Detta är ett fullständigt mysterium, och jag ser fram emot förklaringen på detta. När jag ändå är inne på bostadsbeskattningen vill jag gärna säga några ord även om reservation 13, som behandlar översyn av beskattningen av bostadsrätter. Inom folkpartiet har vi alltid betraktat bostadsrätten som en utmärkt boendeform. Den innebär i sig ett bostadssparande som kan föra framåt och ge den boende en på sikt förbättrad bostadsstandard. Genom sparandemomentet i boendeformen bör den jämställas med villaboende och beskattas i likhet med detta. Enligt vårt förmenande var det en olycka när de nuvarande reglerna antogs av riksdagen. En snabb förändring i den riktning jag angett bör därför komma till stånd. I detta sammanhang bör man också förenkla uppgiftsskyldigheten för föreningarna. Fru talman! Folkpartiet motsätter sig införandet av ett minimibelopp för skogsvårdsavgiften. När nivån för insättningar på skogskonto nu höjs, anser vi att det vore av värde att även uppskovstiden förlängs till 15 år. Utvecklingen går ju emot större avverkningar med längre tid emellan, och det skulle därför vara av värde att en sådan förlängning av tiden genomfördes. Att en skogsägare skall kunna flytta innestående medel från en bank till annan menar vi är närmast en självklarhet. Speciellt när villkoren görs friare för bankernas räntesättning och en konkurrens på kapitalmarknaden skapas blir en sådan åtgärd helt naturlig. De argument om försvårad kontroll som förs fram finner vi mycket märkliga. Man ålägger ju bankerna en mycket omfattande uppgiftsskyldighet, och i jämförelse med denna är det svårt att se hur en sådan kontoöverföring skulle kunna vålla några bekymmer i dataålderns tidevarv. Nuvarande ordning gör också att små skogsägare mister möjligheten att byta bank genom att de låses till sitt kontoinnehav. De kan inte göra förmånligaste tänkbara bankaffärer, och det tycker vi är mycket olyckligt. Vi förstår egentligen inte vad det ligger för tanke bakom att på det här sättet försvåra för skogsägare. Fru talman! I 1977 års alkoholpolitiska beslut — som fick ett mycket starkt stöd i riksdagen — slogs fast att det övergripande målet var att ”begränsa den totala, alltför höga alkoholkonsumtionen”. Bland de många åtgärder som förordades gavs prisinstrumentet en framträdande plats när det gällde att uppnå de uppställda målen. Den alkoholpolitiska utredningen hade för Övrigt redan slagit fast att prisinstrumentet var det mest verksamma verktyget då det gäller att dämpa konsumtionen. Under senare år har utvecklingen varit gynnsam. Alkoholkonsumtionen har sjunkit. Ungdomen har intagit en mera kritisk inställning till alkohol. Förutsättningarna att uppnå Världshälsoorganisationens målsättning om en minskning av alkoholkonsumtionen med 25 96 fram till år 2000 har tett sig rimligt goda. Det är därför allvarligt att den nedåtgående kurvan nu tycks uppvisa ett trendbrott. Speciellt oroande är att ungdomen tycks öka bruket av alkohol. Vi menar att man här måste sätta in åtgärder från statens sida. Det faktum att alkoholskatterna inte har höjts på drygt ett och ett halvt år har naturligtvis sin del i utvecklingen. Vi har därför nu ansett tiden mogen att fullfölja riksdagens uttalade mening att alkoholpriserna skall följa den övriga prisnivån i vårt land. Vi vill inte vänta på att regeringen skall lyckas mobilisera en vilja att fullfölja riksdagsbeslutet, speciellt inte som regeringen för tillfället tycks bekymra sig mer om konsumentprisindex än över de sociala och medicinska skador som följer i alkoholbrukets spår. Vi föreslår därför en skattehöjning på alkohol från den 1 juli, och det är med förvåning som vi i folkpartiet har noterat att vi är ensamma om detta förslag i utskottet. Fru talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till alla de reservationer där folkpartiets representanter står antecknade.

Fru talman! I skatteutskottets betänkande nr 50 om vissa förenklingar har centern accepterat en del av det som föreslås i propositionen, bl.a. borttagandet av garantibeskattningen av fastigheter samt i samband därmed 1 500-kronorsavdraget för villaägare. Ett annat förslag som också accepteras är att alla inkomster beskattas i hemortskommunen. En orsak till att centern accepterat dessa förslag är att reglerna för juridiska personer numera förändrats så att fastighetsskatten är slopad och att juridiska personer inte längre beskattas i hemortskommunen. En annan sak är att den kommunala skatteutjämningen i stort sett skall medföra att ingen kommun drabbas av dessa förändringar. Skatteutskottet skriver: ”Som framgår av finansutskottets yttrande garanterar skatteutjämningssystemet kommunerna en viss bestämd andel av medelskattekraften. Kommuner med en skattekraft som understiger den garanterade nivån erhåller skatteutjämningsbidrag upp till denna nivå. Skatteutskottet kan med ledning härav konstatera att ekonomin för de kommuner som omfattas av skatteutjämningen, dvs. flertalet kommuner med omfattande fritidshusbebyggelse, inte påverkas av de aktuella åtgärderna i vidare mån än som följer av att medelskattekraften i riket sjunker. De särskilda effekterna i övrigt i dessa kommuner till följd av slopad garantibeskattning m.m. kompenseras helt av ökade skatteutjämningsbidrag.” Skatteutskottet instämmer också i vad som anförs i propositionen om att särskilt stöd övergångsvis bör ges till det fåtal kommuner som ligger utanför skatteutjämningssystemet och som kan få ett mera påtagligt skattebortfall av att utbotaxeringen slopas. Mot bakgrund av dessa uttalanden har vi accepterat propositionen i dessa avsnitt. Till utskottsbetänkandet har fogats ett stort antal reservationer. Jag skall beröra några av de reservationer där centerns representanter är med. I reservation 5 yrkar vi reservanter från centern, folkpartiet och moderaterna att fastighetsskatten avskaffas från den 1 januari 1987. Centern har hela tiden sedan förslaget aktualiserades gått emot förslaget om en fastighetsskatt. Fastighetsskatten tas inte ut efter bärkraft. Den drabbar orättvist småhusägare som finansierat sina hus utan statliga lån och dem som under senare år förvärvat äldre hus, ofta flerbarnsfamiljer som redan har en besvärlig situation. Också beträffande hyresfastigheterna är skatten orättvis. De behandlas olika beroende på ägandeförhållande. I reservation 8 återupprepas kravet på avdragsrätt för reparationer i villor. En avdragsrätt skulle sannolikt bidra till en mera öppen redovisning av skattepliktiga inkomster från dessa sektorer. Vi beklagar den negativa inställning som majoriteten i riksdagen intar i denna fråga. I reservationen kräver vi reservanter att regeringen framlägger förslag om avdragsrätt för reparationer och underhåll av eget hem. I reservation 13 krävs att skattereglerna görs så lika som möjligt för olika bostadsformer vid bostadsbeskattningen — detta också vid realisationsvinstbeskattningen. Målsättningen för bostadsbeskattningen bör vara att den skall vara enkel, lättillämpad och så lika som möjligt för olika bostadsformer. Dessutom bör sparandet i egen bostad stimuleras. I detta betänkande behandlas också frågan om skogsbeskattningen. I propositionen föreslås att skogsvårdsavgifter skall utgå med minst 300 kr. och för vissa dödsbon på minst 1000 kr. Detta förslag möter ett bestämt motstånd från alla oppositionspartier och avstyrks av utskottet. I reservation 23 berörs storleken på skogsvårdsavgiften — detta i anslutning till en motion från moderaterna. Även centern har i sin partimotion klart uttalat centerns syn på skogsvårdsavgiften, nämligen att den helt bör avskaffas. Nu ställdes inte något yrkande i hemställan i centermotionen, varför vi inte har kunnat avge någon reservation i detta sammanhang. Vi röstade ju nyligen i det här ärendet, och då klargjordes centerns position. Vi har understrukit detta i ett särskilt yttrande. Jag skall nu här avge en röstförklaring, för den händelse votering skulle ske beträffande reservation 23. Centern kommer då — i konsekvens med sitt tidigare ställningstagande — att avstå vid den voteringen. Centern står fast vid sin tidigare ståndpunkt. Skogsvårdsavgiften bör avskaffas i sin helhet. I reservation 20 berörs skogskontona och den tid det insatta beloppet får stå inne på konto. Nuvarande regler innebär högst tio år. I motioner från bl.a. centern yrkas på att tiden förlängs till 15 år. Detta förslag följs upp i reservationen. I reservation 25 berörs avdragsrätten för lantmäterikostnader vid tillskottsförvärv. I en centermotion föreslås att avdrag skall medges för dessa kostnader i samband med kompletteringsköpet av marken. En sådan åtgärd skulle stimulera strukturrationaliseringen och därmed förbättra ägarstrukturen. Till utskottsbetänkandet har också fogats en reservation om skattepolitikens inriktning. Som framgår av utskottsbetänkandet behandlade vi just frågan om skattepolitikens inriktning i måndagens debatt. Men trots detta vill jag understryka vikten av en fast linje i skattepolitiken. Centern har alltsedan skatteuppgörelsen 1971 hållit fast vid de riktlinjer som då fastställdes. Målsättningen var att 90 90 av inkomsttagarna inte skulle ha högre marginalskatt än 50 90. Socialdemokraterna har svikit överenskommelsen, dels genom att inte följa denna överenskommelse, dels genom att föreslå specialriktade skatteförmåner åt vissa grupper — och därmed ett klart missgynnande av pensionärer, småföretagare och löntagare med något längre arbetsresor. Centern står fast vid målsättningen att 90 90 av inkomsttagarna skall ha högst 50 90 marginalskatt. Centern står bakom den höjning av grundavdraget som vi beslutade om häromdagen, nämligen till 9 000 kr. för 1987 och till 10 000 kr. för år 1988. Indexreglering är nödvändig för att förhindra att inflationen skärper skatteuttaget. Centerns syn på skattepolitiken är att den skall främja arbete, sparande och intresset för investeringar. Den skall vara rättvis och behandla alla lika. Vi tar bestämt avstånd från specialinriktade skattefördelar för vissa grupper. Marginalskatterna måste sänkas ytterligare, men detta måste kombineras med särskilda insatser för att stärka skattepolitikens fördelningspolitiska profil. Det gäller skatteuttaget för låginkomsttagare, och det gäller åstadkommande av en bättre kommunal skatteutjämning. Vår målsättning är att föra en skattepolitik som försöker ta hänsyn till alla befolkningsgrupper och uppnå en rimlig fördelning av de skatteuttag som är nödvändiga för att vi skall kunna täcka de kostnader vi beslutar om. Fru talman! Jag har i all korthet försökt ge en bild av centerns ställningstagande i de många frågor som behandlas i detta utskottsbetänkande, och jag yrkar härmed bifall till samtliga reservationer där mitt namn förekommer och i övrigt till utskottets förslag.

Fru talman! Skillnaden mellan regeringens och de borgerliga partiernas fördelningspolitik fortsätter att minska. Efter dagens tidigare debatt kan man konstatera att avståndet mellan oss och socialdemokraterna samtidigt ökar, vilket vi beklagar. För socialdemokraterna har jakten på budgetunderskottet kommit att bli det allt överskuggande och dominerande. Det har bl.a. inneburit en plundring av kommunerna som fått, och får, återverkningar för vanligt folk genom försämrad sjukvård, minskad barnomsorg och försämringar av många andra gemensamma nyttigheter. Detta gäller också i allra högsta grad inom skattepolitiken. Höginkomsttagarna har getts lättnader i beskattningen med många tusental kronor, medan vanliga löntagare fått nöja sig med några hundralappar. Detta är djupa och orättvisa inslag i fördelningspolitiken. Det är knappast höginkomsttagarna som i dag har svårt att få familjeekonomin att gå ihop. Däremot är det de lönarbetande, som drabbats av reallönesänkningar under de senaste tio åren, som har fått det svårt. Det är också bland dem som nyfattigdomen breder ut sig. Det är i detta sammanhang som insatser med sänkta skatter, med minskade matpriser och hyror behöver sättas in. Det är nödvändigt med ett skattesystem som ger rättvisa, som minskar skatten för de breda folklagren och som ökar skatten för de besuttna, på stora förmögenheter, för de stora vinstgivande bolagen och för spekulanterna. Vårt skattesystem har i allt väsentligt tappat den fördelningspolitiska profilen. De med höga inkomster och stora förmögenheter betalar inte den mängd skatt man har anledning att kräva, samtidigt som de med låga och normala inkomster i många fall betalar alldeles för mycket. Ett exempel på denna orättfärdighet är det senaste beslutet om skatterna för de närmaste åren. En låginkomsttagare med en inkomst på 70 000 kr. ges en skattesänkning på endast 168 kr., en inkomstnivå som är vanlig för ensamstående kvinnor med barn. Samtidigt ges höginkomsttagare med inkomster över 200 000 kr. skattesänkningar på mer än 4 000 kr. Detta skall läggas till de redan genomförda skattesänkningarna i den s.k. underbara nattens skatteöverenskommelse, som redan gett höginkomsttagarna tiotusentals kronor i skatteminskning. Dessa och andra marginalskattesänkningar för höginkomsttagarna under de borgerliga regeringsåren har medfört att skattesystemets utjämnande karaktär har försvunnit. Sedan mitten av 1970-talet har den statliga inkomstskattens andel i beskattningen minskat från nära en tredjedel till att nu uppgå till endast cirka en sjundedel av de totala skatteinkomsterna. Som bekant är det bara den statliga inkomstskatten som har utjämnande karaktär, eller som åtminstone skulle ha det, till skillnad mot de kommunala och indirekta skatterna som är proportionella eller t.o.m. regressiva, dvs. de drabbar människor med låga inkomster hårdare än människor med höga inkomster. Detta innebär i klartext att progressiviteten, dvs. de utjämnande faktorerna, i beskattningen kraftigt minskat. Tillämpningen av den gamla parollen från Wigforss tid som finansminister, att man skall betala skatt efter bärkraft, har verkligen urholkats. Vänsterpartiet kommunisterna har i en motion som behandlas i dag återigen framhållit vikten av att beskattningen utformas så att den ger en rättvis fördelning. Det innebär att den skall stödja syftet att utjämna stora inkomstskillnader och verka för att ge alla ett socialt och kulturellt acceptabelt levnadsinnehåll. Här ryms inte marginalskattesänkningar för höginkomsttagare, som ju i stort sett bara gynnar de redan privilegierade, oavsett om sänkningarna är av socialdemokratisk eller borgerlig tappning. Här krävs en radikal förändring i beskattningen, så att samhället garanteras inkomster till fördelning och ett skattesystem som ökar beskattningen av kapital och minskar skatten på arbete. I dag är det tyvärr tvärtom. Finansministern sade tidigare i debatten i dag i polemik med de borgerliga partiföreträdarna om behovet av ytterligare marginalskattesänkningar: Vad skulle då alla löntagare säga som inte skulle få någon egentlig del av en sådan marginalskattesänkning? Det tycker jag att finansministern borde ha tänkt på innan han ingick skatteöverenskommelsen med de borgerliga mittenpartierna, den överenskommelse som gav exakt de effekterna — mycket åt höginkomsttagare och knappast något åt vanliga arbetare. Skatteutskottets betänkande för dagens debatt tar i huvudsak upp förändringar av beskattningen i boendet. Regeringens förslag innebär förvisso en del förenklingar, men de innebär också ökade orättvisor i några fall. Jag avser då främst förslaget om att slopa den kommunala garantibeskattningen. Den kommunala garantibeskattningen medför att kommunerna ges inkomster från alla fastigheter, oavsett om dessa är högt belånade eller helt betalda. Genom att slopa garantiskatten, och därmed också det s.k. extraavdraget på 1 500 kr. för egnahem som man själv bebor, undandras kommunerna dessa inkomster. Samtidigt gynnas de som lånar för boendet, medan de som betalat sitt hus fortfarande skattar för den inkomst som det egnahemmet eller fritidshuset utgör. Det innebär att alla de som själva byggt sitt fritidshus vartefter de haft råd, eller de som skaffade sina hus för några decennier sedan och betalat av lånen, missgynnas gentemot dem som lånat för att skaffa sig motsvarande fastigheter. Det är ett inslag i ekonomin som är osunt. Det stimulerar till en lånefinansierad konsumtion. Vpk avvisar detta förslag. Däremot accepterar vi att man skall skatta för sitt fritidshus i den kommun där man bor. Vi gör detta därför att dagens verklighet visar att de flesta kringgår bestämmelserna om avdrag för låneräntor genom att skriva fritidshuset på ena maken, samtidigt som den andre står för lånen. Detta missgynnar dessutom dem som inte är två vuxna förvärvsarbetande i en familj. Vi föreslår också att kommunerna som drabbas skall kompenseras och då inte bara övergångsvis, som regeringen föreslagit. Däremot anser vi inte att det finns skäl att låta innehav av jordoch skogsbruksfastigheter ges samma behandling. Här föreslår vi att nuvarande regler får fortsätta att gälla, dvs. att dessa fastigheter beskattas i den kommun där de ligger. För något år sedan infördes den s.k. fastighetsskatten i syfte att hålla nere boendekostnaderna, dvs. hyrorna. Det lyckades. Det skapar en viss rättvisa mellan olika boendeformer, men det räcker inte. Vid denna skatts införande undantogs industrifastigheter. Det var ett led i regeringens liberala politik mot företagen. Vpk föreslog att industrifastigheter inte skulle undantas och att fastighetsskatten därför kunde sättas till en lägre nivå. Vi har nu återkommit med det förslaget. Vi menar att det finns inga skäl att undanta de stora vinstgivande bolagens fastighetsinnehav och låta bli att ta ut skatt från dessa. Den svenska företagsbeskattningen är låg nog ändå, för övrigt en av de mildaste i hela västvärlden. Vpk ser en god bostad till en rimlig hyra, till en rimlig kostnad, som en social rättighet. För det krävs en omfördelning även inom boendet, så att hyrorna eller kostnaderna kan minska för det breda folkflertalet. Regeringen har också föreslagit att tiden för kvarskatteuppbörden skall avkortas. Vpk kan inte acceptera detta med de förenklingsargument som regeringen för fram. En sådan förkortning kommer nämligen att drabba många löntagare och pensionärer på så sätt att deras eventuella kvarskatter skall betalas på tre månader i stället för på fyra. För många kan det bli en för tung börda, och det säger vi nej till. Även frågan om skogsbeskattningen berörs i detta betänkande. Regeringen har lagt fram ett förslag till vissa resursförstärkningar för skogsvårdsstyrelserna, och det är ett förslag som vi välkomnar. Ett motsvarande förslag lade vi i vpk faktiskt fram i januari i år, men vårt förslag vann inget gehör den gången. Vi tycker att det är bra att regeringen nu har ”nappat” på vårt förslag. Men samtidigt har regeringen också föreslagit att en minimiavgift införs beträffande skogsvårdsavgiften. Det förslaget har vi motsatt oss och det har också en majoritet i riksdagen gjort. Vi anser dock att det finns skäl att analysera tankegångarna bakom förslaget. Det gäller nämligen att komma fram till hur vi i framtiden skall kunna garantera virkesförsörjningen. Det generella förslag som regeringen lade fram skulle, om det förverkligades, drabba de små skogsfastigheterna medan de större skulle gå fria — detta oavsett om de mindre skogsfastigheterna är intressanta eller inte ur skoglig eller strukturell synpunkt. Vi har därför sagt att man bör se över frågan. Men för den skull — det vill jag betona —- kommer vi inte heller i framtiden att acceptera ett liknande förslag från regeringen. John Andersson kommer senare i debatten att närmare beröra den här frågan och även andra skogspolitiska frågor. Vi har, till slut, anslutit oss till förslaget om att skogskonton skall kunna föras över från en bank till en annan. Vi finner inga skäl till att skogskontoinnehavaren skall behöva vara låst till samma bank under hela den tid som insättningar görs på skogskontot. Det måste vara riktigare att skogskontoinnehavaren har möjlighet att flytta kontot mellan olika banker allteftersom dessa kan erbjuda bättre förmåner. Med nuvarande ordning är det bara bankkapitalet som ensidigt gynnas. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till vpk-reservationerna i skatteutskottets betänkande.

Fru talman! Jag tänker enbart diskutera det som står i skatteutskottets betänkande 50. Efter att ha studerat dagens talarlista kan jag konstatera att detta betänkande kommer att diskuteras under ganska lång tid här i kammaren. Jag beklagar att min utskottskamrat Lars Hedfors, som skall ta upp de frågor som berör skogsoch alkoholbeskattningen, står långt ned på talarlistan. Förslagen i den proposition och i det betänkande som vi nu behandlar innebär en rad förenklingar på skatteområdet. Bl. a. berörs bostadsbeskattningen — framför allt genom slopandet av garantibeskattningen, slopandet av 1 500-kronorsavdraget för villaägare och slopandet av dens.k. utbotaxeringen. I betänkandet behandlas också ett stort antal motioner. Riksdagen behandlade i måndags frågor om inkomstbeskattningen för de närmaste åren. När det gäller de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken sker en prövning i finansutskottet. Frågan om skatteutjämningen är redan under omprövning i finansdepartementet. En proposition väntas under våren 1987. Utskottsmajoriteten finner därför inga skäl att föreslå riksdagen att göra några nya ställningstaganden. I propositionen föreslås att garantibeskattningen, som redan har avvecklats för juridiska personer, skall slopas även för fysiska personer och att denna reform delvis skall finansieras genom att 1 500-kronorsavdraget för villaägare slopas. Vidare föreslås att det nuvarande hindret vid kommunal beskattning mot avdrag för underskott i annan kommun undanröjs genom att utbotaxeringen avskaffas. Beträffande de kommunalekonomiska effekterna av förslagen föreslås att kommunerna bör kompenseras. Departementschefen avser att återkomma i denna fråga. I flera motioner tas fritidskommunernas speciella problem upp. Flertalet kommuner med en omfattande fritidsbebyggelse påverkas inte av de aktuella åtgärderna. Ett särskilt stöd kommer att ges övergångsvis till det fåtal kommuner som inte är med i skatteutjämningssystemet. Det bör framhållas att garantibeskattningen, från de utgångspunkter som gäller inkomstbeskattningen, medför en ej motiverad belastning för fastigheter med normal belåning. Fru talman! Utskottsmajoriteten tycker att det är angeläget att förslagen nu genomförs så att nya regler kan tillämpas från 1988 års taxering. Ett slopande av garantibeskattningen beräknas medföra ett inkomstbortfall för den kommunala sektorn med 1,3 miljarder kronor.

Fru talman! I ett flertal motioner berörs den statliga fastighetsskatten, som fr.o.m. 1985 ersätter den tidigare hyreshusavgiften och träffar hyreshus, kontor, småhus samt bostadsbyggnader på jordbruksfastigheter. Lyssna nu noga, Kjell Johansson! Syftet med fastighetsskatten var framför allt att skapa ett instrument, som tillsammans med räntebidragssystemet för nyoch ombyggnader svarade mot kravet på ett rättvist och solidariskt omfördelningssystem inom bostadssektorn, och att motverka fortsatta kostnadsökningar för staten. Fru talman! Bostadskommittén har i sitt slutbetänkande utgått från att fastighetsskatten skall behållas. Utskottet är inte berett att ompröva den närmare utformningen av fastighetsskatten och avstyrker liksom tidigare de yrkanden som har framställts i vpk-reservationen. Moderaterna säger i en reservation att taxeringsvärdet skiljer sig för likadana hus högst väsentligt mellan olika orter i landet. Det beror helt enkelt på att taxeringsvärdena anknyter till marknadsvärdet. När det gäller hyreskostnadsnivån förekommer också olikheter, vilka bl.a. beror på att hyressättningen för olika orter i landet varierar. Därför är det olika taxeringsvärden även på hyreshusen i vårt avlånga land. Utskottet har konstaterat att fördelarna ur kontrollsynpunkt med en begränsad avdragsrätt för reparationer inte uppväger de stora nackdelarna. Fru talman! Ett slutligt ställningstagande bör anstå tills resultatet av bostadskommitténs arbete föreligger, och därför avstyrks dessa förslag. Moderaterna föreslår i en motion en höjning av det skattefria hyresbeloppet för fritidshus från nuvarande 8 000 kr. till att vara knutet till basbeloppets storlek. Utskottsmajoriteten föreslår att motionen avstyrks med hänsyn till att vi så sent som förra året höjde beloppet från 4 000 till 8 000 kr. med verkan fr.o.m. 1987 års taxering. Det var alltså vi socialdemokrater som tog tag i den frågan. I en reservation krävs enklare regler beträffande beskattningen av fastigheter i utlandet. Schablonbeskattningen kan inte tillämpas, utan man redovisar ett förmånsvärde för det egna utnyttjandet eller hyresintäkterna. Vi i utskottet vill i dagsläget inte genomföra några ändringar och föreslår därför riksdagen att avstyrka de aktuella motionerna. Moderaterna har i en reservation krävt att nuvarande regler beträffande räntelånen bör studeras och att regeringen snarast lägger fram förslag till förbättringar. Skatteutskottet utgår ifrån att de aktualiserade problemen kartläggs när beslut skall tas vad avser bostadskommitténs förslag. Fru talman! De aktuella reglerna om hyresersättning för fåmansföretag har tillkommit i syfte att begränsa möjligheterna att bereda sig själv och vissa närstående personer ej avsedda skattelättnader. Frågan ingår i företagsskattekommitténs utredningsuppdrag, och i avvaktan på dess förslag föreslår skatteutskottet att de tidigare antagna reglerna skall gälla. Översynen av beskattningen av bostadsrätter har engagerat flera av de borgerliga ledamöterna i utskottet. Även för de här frågorna har bostadskommittén lagt fram förslag i sitt slutbetänkande, som är under beredning i departementet. Moderata samlingspartiet kräver att de regler som infördes i full enighet 1980, om indexuppräkning av anskaffningsvärdet vid realisationsvinstbeskattningen, skall slopas. Man hävdar också att det kan leda till att rena inflationsvinster beskattas. Detta torde, fru talman, höra till undantagen. Utskottet skärpte bestämmelserna 1980 för att motverka spekulationsvinster. Det var ett provisorium. Vi utgår emellertid ifrån att regeringen, när den prövar utredningens förslag, även tar upp indexuppräkningen. Beträffande investeringsfonderna föreslås förenklingar. Den nuvarande kopplingen av inbetalningstiden till sista dagen för avlämnande av deklarationen slopas. Inbetalningen till riksbanken skall enligt det nya förslaget vara gjort senast den 30 april, resp. den 15 februari, beroende på när räkenskapsåret avslutas. Utskottet anser att de föreslagna tidsgränserna ger företagen tillräcklig tid att bestämma inbetalningarnas storlek till investeringsfonderna. När det gäller reglerna för beskattning av engångsersättningar av olika slag, som kan betalas ut vid det allmännas intrång för vägar, kraftledningar etc., har man använt sig av realisationsvinstsreglerna vid avyttring av fastigheter. Moderaterna hyser farhågor för att utbetalda ersättningar kan drabbas av en alltför hård beskattning och vill därför att tillämpningen av reglerna om ackumulerad inkomst utsträcks från 10 år till 20 år. Jag delar utskottets synpunkt att 10 år väl täcker de behov av ackumulering som här åsyftas och föreslår riksdagen att avslå denna motion. Fru talman! I propositionen föreslås att kvarskatteuppbörden för löntagare förenklas så att skatteavdragen verkställs under tre månader och inlevereras vid ett enda tillfälle, den 18 april. De moderata reservanterna stödda av vpk anser dock att en förkortning av uppbördstiden med en månad skulle innebära nackdelar för allmänheten, inte minst för arbetstagare med stora kvarskatter. Huvudprincipen i vårt skattesystem måste vara att inkomstskatt skall erläggas i form av preliminär skatt under inkomståret. Under normala förhållanden torde därför antalet kvarskatteskyldiga inte vara så stort, och för dessa finns möjlighet att få nedsättning av skatteavdraget och i vissa fall anstånd med betalningen. Mot den bakgrunden föreslår vi avslag på dessa reservationer. Några ord om kvarskatteavgiften.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

Fru talman! Jag beklagar att Anita Johansson inte tar upp frågorna om skogsbeskattning utan överlåter dem åt Lars Hedfors. Hennes motiv är inte hållbart. Företrädare för Anita Johanssons parti har både i skatteutskottet och i finansutskottet accepterat att blott en representant debatterar från varje parti, och talarlistan har varit känd länge. Dessutom noterade jag att Anita Johansson inte använde hela den anmälda tiden, så det hade väl funnits möjligheter att också, för att få en bättre sammanhållning av debatten, behandla reservationen om skogsbeskattning. Anita Johansson säger att fastighetsskatten är motiverad för att få en bättre rättvisa inom den beskattningsformen. Jag fick inget hållbart skäl för det. Det är tvärtom så, som jag sade i mitt inledningsanförande, att den ingalunda tas ut efter bärkraft. Anita Johansson säger sedan beträffande fastigheternas taxeringsvärde att det varierar mellan olika orter beroende på marknaden och på att hyresnivån också varierar. Så försvarar hon det rådande systemet. Faktum är att hyresnivån inte alls på samma sätt följer med den marknad som gäller för egnahem. Beträffande avdragsrätten är det utan tvivel på det viset att om man skulle få avdragsrätt för reparationer på småhus skulle den svarta marknaden minska. Bostadskommittén har i sitt betänkande också erkänt att så är fallet, och jag beklagar att man inte annat än resonemangsvis behandlar den frågan. När det gäller gränsen för skattefri hyresinkomst för fritidshus vill jag bara påpeka att vi under en lång följd av år från moderat håll har krävt ett högre belopp. Det är bra att det höjdes häromåret, men det hade behövts en större höjning. Anita Johansson säger att indexuppräkningen beslöts 1980 i endräkt partierna emellan. Ja, det är riktigt, men slopandet av indexuppräkningen de fyra första åren tillkom i stället för att begränsa rätten till underskottsavdrag på räntorna. Sedan dess har vi som bekant fått den begränsningsrätten, och därför är det ett rättvisekrav att indexuppräkningen slopas.

Fru talman! Frågan om slopandet av garantibeskattningen togs upp av bostadskommittén, och det berörde också Anita Johansson. Men bostadskommittén hade en farlig koppling i det avseendet. Man ville nämligen samtidigt höja fastighetsskatten. Det skulle innebära mycket kraftigt ökade boendekostnader för obelånade hus, och det är vanligt att de som bor i obelånade hus är äldre människor som under årens lopp betalat av sina lån och kanske t.o.m. byggt husen själva. I Helsingforssområdet är det inte alls ovanligt med äldre människor som bor kvar is.k. egnahem som i dag är mer eller mindre obelånade. Det förekommer också ofta att vanligt folk — arbetare — själva bygger fritidshus och bygger till vartefter de har råd. De skulle också drabbas mycket hårt, medan de som på olika sätt lånar upp kapital i samhället skulle få minskade kostnader för sitt boende. Regeringens förslag, som i varje fall i nuläget inte omfattar ökad fastighetsskatt, innebär ändå ökade boendekostnader för de här kategorierna, samtidigt som det blir lägre boendekostnader för dem som har sina hus högt belånade. Jag måste fråga Anita Johansson: Är det en vettig socialdemokratisk fördelningspolitik när det gäller boendet? Är det en sund ekonomisk utveckling att stimulera lånefinansierad konsumtion i stället för att minska lånefinansieringen? Samtidigt får den slopade garantibeskattningen trots allt effekter för kommunerna, och Anita Johansson redogjorde också för vilka kostnaderna skulle bli. Ungefär 1 miljard kostar det kommunerna. Det säger regeringen att man skall kunna kompensera inom ramen för skatteutjämningen. Men utgångspunkten för den här regeringen och även för tidigare regeringar under 1980-talet har ju varit att plundra kommunerna på deras inkomster. Man har under 1980-talet plundrat kommunerna på ungefär 30 miljarder. Skall det här om några år innebära den 31:a miljarden? Anita Johansson anförde argument för att behålla fastighetsskatten, och det tycker jag är helt riktigt. Men jag uppfattade inte ett enda argument för att regeringen och socialdemokratin inte vill ha fastighetsskatt på industrifastigheter. En fastighetsskatt för industrifastigheter som låg på samma nivå som för övriga fastigheter skulle innebära en sänkning av fastighetsskatten för de boende i egnahem med en tredjedel.
Fru talman! Anita Johansson berörde en del av de frågor där det råder stor enighet i utskottet. Dem skall jag inte vidare diskutera. När Anita Johansson tog upp reservation 1 om skattepolitikens inriktning hade jag väntat mig att få höra något om Anita Johanssons syn på den framtida skattepolitiken. Ett område där det är oerhört intressant att få veta var socialdemokraterna står är den kommunala skatteutjämningen. Det hade varit värdefullt att få reda på socialdemokraternas framtidsbild på det området. En annan fråga som jag skall beröra är frågan om fastighetsskatten. Anser — Prot. 1985/86:163 Anita Johansson att fastighetsskatten är rättvis, att den tas ut efter bärkraft 5 juni 1986 och att det är riktigt att avgiftsuttaget när det gäller hyreshus ärberoendeav SZ ägarstrukturen? Det skulle vara värdefullt att få höra Anita Johanssons KERO ON tiken, m.m. uppfattning i dessa frågor som gäller fastighetsskatten. Frågan om reperationsavdrag på egnahem eller villor har vid åtskilliga tillfällen varit uppe till debatt här i riksdagen. Ingen kan förneka — det gör man inte heller — att ett sådant avdrag skulle ha stor betydelse för att sanera det här området när det gäller icke redovisade inkomster. Säg mig vad som är orsaken till att man inte vill ta tag i det och verkligen vill göra en sådan insats!

Fru talman! Lyssna nu noga, Kjell Johansson, sade Anita Johansson. Hon skulle förklara vari solidariteten låg i fastighetsskatten. — Sedan upprepade hon klyschan att fastighetsskatten skall vara ett solidariskt omfördelningssystem inom bostadssektorn. Jag skall bara ställa en enda fråga, eftersom jag vet att det är svårt att ha många meddebattörer och många frågor: Vari ligger solidariteten? Två tredjedelar av barnfamiljerna bor i villa. Är det solidaritet att införa en speciell skatt som drabbar dem? Pensionärerna är en annan grupp som drabbas mycket hårt av extra skatt. Är det solidaritet att införa en skatt som drabbar dem? Oavsett vad vederbörande tjänar är denna skatt lika hög. Oavsett vilken förmögenhet vederbörande har är skatten lika hög. Oavsett om huset är betalt eller inte är skatten lika hög. Oavsett om man har en stor eller liten försörjningsbörda är skatten lika hög. Vari ligger solidariteten, Anita Johansson? Det är fullständigt omöjligt att förstå detta. Förklara den saken för oss!

Fru talman! Vi har i god tid från vårt parti anmält att vi skall vara två talare för socialdemokraterna på detta betänkande. Låt mig göra det klart. Stig Josefson tycker att det var synd att jag inte talade litet om den allmänna inriktningen av den framtida skattepolitiken. Hela förmiddagen i dag har vi diskuterat denna fråga och nästan hela måndagen. Som jag sade, och som Stig Josefson vet, bereder man frågorna om skatteutjämning i finansdepartementet och ett förslag är att vänta under vårriksdagen. Tommy Franzén säger att vi har plundrat kommunerna på pengar. Det är klart att vi har gjort en del saker i denna kammare som har inneburit att vi har stramat åt för kommunerna. Men jag tycker att Tommy Franzén borde vara medveten om hur kommunernas ekonomi totalt, kontra statens, ser ut. Så några ord om fastighetsskatten, som tydligen är en nagel i ögat på hela borgerligheten. Den statliga fastighetsskatten, som ersatte den tidigare hyreshusavgiften, träffar hyreshus, kontor osv. lika, såsom jag berörde i mitt anförande. Syftet med fastighetsskatten var framför allt att skapa ett instrument som tillsammans med räntebidragssystemet för nyoch ombyggnader svarade mot kravet på ett rättvist och solidariskt omfördelningssystem inom bostadssektorn och att motverka fortsatta kostnadsökningar för staten. Däri ligger solidariteten. Nu har jag sagt detta två gånger, och jag tänker inte upprepa mig en tredje

Fru talman! Låt mig börja med att konstatera än en gång att det inte är någon idé att ta upp en debatt om skattepolitikens inriktning, eftersom Anita Johansson från början klargjorde att hon inte skulle komma att diskutera detta. Jag kan ha viss förståelse för Anita Johansson därvidlag, eftersom socialdemokraternas skattepolitiska inriktning är svår att försvara. Frågan om kommunernas situation är mycket intressant, och jag skulle gärna vilja ha en längre debatt med Anita Johansson om hur kommunerna har plundrats. Jag är mycket medveten om kommunernas situation. Det finns förvisso ett mindre antal som har en bra ekonomi, men det finns många kommuner som har en fruktansvärt dålig ekonomi. Jag tror att Anita Johansson skulle kunna upptäcka detta själv, om hon tog ett steg utanför riksdagshuset. Vi kan bara se på hur man har minskat ned på sjukvården, vilka brister vi har i dag när det gäller sjukvårdsresurserna. Detta gäller inte primärkommunerna utan landstingskommunerna, men de ligger ju också så att säga under det kommunala taket. Att barnomsorgen är fullkomligt otillräcklig tror jag att även Anita Johansson är beredd att skriva under på. Kommunerna har inte råd att bygga ut barnomsorgen i tillräcklig omfattning. Det görs indragningar på än den ena än den andra kommunala servicen, vilket innebär att många människor — och det är vanligen arbetare som behöver det här stödet — inte kan få den service och det stöd som de egentligen har rätt att begära. Så nog är den kommunala situationen betänklig med tanke på de plundringstendenser som riksdagsmajoriteten har visat prov på. Jag frågade varför socialdemokratin inte är beredd att ta ut fastighetsskatt även på industrifastigheter, och jag konstaterar att Anita Johansson inte hade något svar den här gången heller. Det vore bra om jag kunde få i varje fall något argument för att man inte är beredd att lägga denna skatt även på industrifastigheter. Bolagen här i landet lever verkligen inte i någon likviditetskris. I sitt inledningsanförande hade Anita Johansson formuleringen att moderaterna med stöd av vpk inte ville gå med på regeringens förslag till försämring för skattebetalarna beträffande kvarskatteuppbörden. Förhållandet är det att vänsterpartiet kommunisterna väckte en motion med anledning av regeringens proposition. Moderaterna gjorde likadant. Att diskutera vem som har stöd av vem tycker jag därför inte är speciellt intressant. Vi hade ställt var sitt yrkande med samma innebörd och hamnade naturligen i en gemensam reservation.
Fru talman! Fastighetsskatten är ett instrument, sade Anita Johansson. Förvisso är den ett instrument, men ett instrument för solidaritet är den verkligen inte.

Är detta solidaritet? Jag hittar inte ett moment av solidaritet i den här skatten.
Fru talman! Jag fick beskedet att syftet med fastighetsskatten är att den skall vara ett instrument, att den skall vara rättvis och att den skall innebära en solidarisk fördelning. Nu har fastighetsskatten kommit i tillämpning, och jag ställde fyra konkreta frågor om vad Anita Johansson anser, men jag har ännu inte fått något svar: Är den rättvis? Tas den ut efter bärkraft? Är det riktigt att den i fråga om hyreshusen blir beroende av ägarstrukturen? Den fjärde frågan gällde reparationer, och den fick jag heller inget svar på.

Fru talman! Kjell Johanssons och Stig Josefsons frågor om fastighetsskatten har jag svarat på två gånger. Till Tommy Franzén vill jag säga att jag faktiskt inte är ett dugg rädd att försvara socialdemokraternas skattepolitik. Jag vill tillägga att jag lämnar det här huset litet då och då för att se mig om hur det ser ut i kommuner och landsting. Låg mig slutligen konstatera att till betänkandet har avgivits 27 reservationer. Bara fyra av dem är gemensamma för de borgerliga partierna. Det tycker jag klart visar vilken splittring och oenighet som råder på den borgerliga sidan i de här frågorna. Något regeringsdugligt alternativ kan man verkligen inte hitta. Det är i stället så att man kan konstatera i denna ekonomisk-politiska debatt att det är socialdemokratin som står för förslagen, som skapar enkelhet, klarhet, säkerhet. Vi gör detta därför att det är de vanliga inkomsttagarna som tjänar på det.

Fru talman! Det kom något överraskande att debatten gick så fort. Det är jag inte alldeles van vid; jag har skyndat mig till kammaren och är därför en smula andfådd. Bakom oss ligger ett riksdagsår som jag tror varit mer omtumlande än någon av oss kunde ana. Det har förekommit snabba kast, svåra eller omöjliga att förutse och påverka, ja, ibland har det som hänt gått så fort och varit så oväntat och så skrämmande att vi alla blivit stumma och känt hur mycket som ändå förenar oss jämfört med det som skiljer. Jag tror ingen i svensk politik har kunnat undvika att påverkas av mordet på Olof Palme. En dag som i dag känns det naturligt för mig att tänka på att alla mina partiledardebatter har varit mot Olof Palme, och att det i dag blir en ny debatt, mot Ingvar Carlsson — och jag har stor förståelse för att han inte hunnit hit ännu. Jag ser att statsministern nu kommer in i kammaren: Välkommen, herr statsminister! Jag har enbart uttryckt mig positivt, hittills. Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl har väckt oro och stämt oss till eftertanke. Jag tror att det främsta skälet att avveckla kärnkraften i Sverige kanske inte främst vore kärnkraften själv, utan oron för den. Nu har vi, tyvärr, ett behov av energi, och alla energislag har sina risker — det är vår sak att allvarligt överväga dem. Att stänga Barsebäck och stilla oro kan kanske freda samvetet, men det väcker nya problem som kanske är lika allvarliga. Vad innebär ett stort oljekraftverk i Bohuslän och ett i Blekinge för miljö och försurning? Även den ekonomiska politiken har bjudit på oväntade händelser och snabba kast. Jag minns hur många borgerliga väljare före valet sade att det är lika bra att låta socialdemokraterna fortsätta att reda upp efter sig inför den stundande lågkonjunkturen. Jag är rädd för att en del också röstade efter den uppfattningen. För dem måste de senaste månadernas internationella ekonomiska utveckling tett sig synnerligen överraskande. För sällan har konjunkturen varit så gynnsam i världen som under det senaste halvåret. Oljepriserna har halverats, dollarkursen och de internationella räntenivåerna har fallit. Allt detta har Sverige fått till skänks, liksom de goda följdverkningarna: inflationstakten har gått ner, bytesbalansen har blivit bättre, och vi har fått en litet högre tillväxttakt. Bara det sänkta oljepriset har gett Sverige 15 miljarder netto det här året. Det är nästan 2 96 av vår bruttonationalprodukt —- detta till skänks från oljeproducenterna. Men det är klart att det finns också en fara. Det är lätt att bli bländad och glömma det enkla faktum att tur med konjunkturerna ger andrum, men det löser inte de grundläggande problemen. För egentligen borde det ha gått litet bättre för oss. Tillväxttakten i Sverige avtar i jämförelse med fjolårets. Det är bara Belgien av jämförbara länder som ligger sämre till. Även om inflationen har gått ner i Sverige kämpar vi bland de länder i industrivärlden som har den högsta inflationstakten. På arbetsmarknaden är konflikter och avtalsröra ett återkommande tecken varje vår. Nu trodde vi alla att en lång svit av bedrövliga avtalsrörelser denna vår skulle brytas. Vi hör särskilt i de borgerliga partierna ofta talet om socialdemokraternas goda hand med de fackliga organisationerna. Det är, fru talman, en introvert myt som vi odlar inom de borgerliga partierna i självförklenande syfte. Fru talman! Inom de fackliga organisationerna låter det inte likadant. Verkligheten bär ju syn för sägen. Kaos, anarki i skolorna och sammanbrott är rubriker som lyst med fet stil på tidningarnas första sidor den senaste tiden. I årtionden har våra löneökningar blivit högre än i våra viktigaste konkurrentländer. Med jämna mellanrum har vi devalverat oss ur vårt höga kostnadsläge. Både socialdemokratiska och borgerliga regeringar har gjort det. För överskådlig framtid är devalveringsvägen nu stängd. Då har hoppet i stället satts till parternas berömda ansvarskänsla. Men hur ser det ut? Precis som vanligt: strandningar, blockader, strejker, lockouter och medlingar. När slutligen dammet lagt sig på stridsarenorna, blir resultatet avtal med högre lön än i konkurrentländerna. Allt medan denna enfaldens karusell snurrar i Sverige år efter år, sitter vi här och bröstar oss och talar med stolthet om den svenska modellen. Vore det inte dags för oss alla att inse att den svenska modellen sedan länge är död, död som en sten på sjöbotten? Den dog med den offentliga sektorns och skattetryckets snabba tillväxt. Vi kommer inte att väcka den till liv så länge vi har den fria världens i särklass största offentliga sektor och högsta skattetryck. Vi kommer aldrig att få några bra avtalsuppgörelser i Sverige som ger pengar i fickan åt jobbaren och tjänstemannen och som behåller vår konkurrenskraft internationellt, om inte staten och kommunerna makar åt sig och sänker skatterna. Det är vår sak här i riksdagen att se till att det görs. Vi kommer heller aldrig, tror jag, att skapa förståelse för nödvändiga besparingar inom kommun, landsting och stat, om inte politikerna är beredda att även före valen säga vad som behövs. Jag erkänner gärna, fru talman, att jag förstår att många politiker inte gör det, för ibland verkar det politiska minnet kortare än något annat. Det kan te sig lämpligt att hanka sig över valdagen innan de obehagliga beskeden kommer. Men fortsätter vi så, skapar vi aldrig förståelse på djupet för de besparingar som krävs för att sänka skatter och få avtalsrörelserna i lugn och harmoni. Det är först den dag då vanliga människor har balans i sin ekonomi som Sverige får balans i sin. Man måste kunna leva på sin lön. Det är så naturligt och mänskligt att det är självklart. Skatterna får inte vara så höga att de tvingar människor att bli beroende av bidrag för sin försörjning. Spelregler måste respekteras, även av oss politiker. Har man sagt att man skall trygga pensionerna, då får man inte införa en pensionsskatt, inte ens om man kallar den för någonting helt annat, exempelvis realränteskatt. Har man lovat oförändrade skatter, då måste man hålla det löftet. Vi politiker måste visa medborgarna samma respekt som vi förväntar att medborgarna skall visa oss och de beslut vi fattar. Vi sade allt detta i valrörelsen. Det var sant då, och det är lika sant i dag. Men, fru talman, fjolårets val blev inte den framgång för vårt parti som vi hade hoppats. Jag törs ändå säga att våra idéer sällan haft ett större inflytande över utvecklingen än vad de har i dag. Nu är jag inte så inbilsk att jag tror att vi har vunnit våra segrar i motståndarnas hjärtan, men vi nöjer oss med att vi har vunnit en del i deras hjärnor. Verkligheten har tvingat partier att ställa upp bakom krav som de ägnat mycken tid åt att motarbeta. Detta kan vi konstatera på område efter område. Under valrörelsen drev socialdemokraterna en av de mest dyrbara propagandakampanjerna någonsin mot våra moderata förslag om besparingar på den kommunala sektorn. Nu håller delar av de här besparingarna på att bli verkligehet, fast på socialdemokratiskt initiativ. Man kan naturligtvis ha berättigande synpunkter på moralen i det, men en anpassning till moderat politik är det, och rätt i sak är det också. Jag har under mina många resor, inte minst denna vår, fått många bevis för att andra partier anammat våra idéer. I Göteborg säljer socialdemokraterna ut kommunal verksamhet. I Östergötland skall privata intressenter kanske få uppdrag att driva en vårdcentral. I Sundbyberg har man lärt sig av moderaterna i Nacka att fotvården blir minst lika bra och billigare när den drivs i enskild regi. Jag kan nämna hur många exempel som helst, stora och små. Jag möter ofta moderater, inte minst våra kommunala företrädare, som är oroliga och säger att andra stjäl våra kläder. Nej, säger jag, det är inte kläder som stjäls, det är modet som sprider sig. Förr sade man att liberalisering och avreglering av valutapolitiken var omöjlig. Nu skall den genomföras. Förr var lag och ordning skällsord. Nu har många tagit intryck. När den s.k. halvtidsfrigivningen genomfördes och ett stort antal interner släpptes ut mitt i semestertid, den 1 juli 1983, var vi moderater ensamma om vår kritik. Nu avskaffas den reformen i partipolitisk enighet, även om systemet med generella strafftidsförkortningar tyvärr blir kvar. På samma sätt krävde vi tidigt en kriminalisering av narkotikabruket. Nu har vårt krav bredare stöd, men än är vi inte framme vid majoritet i riksdagen. Men det kommer. Förr ironiserades det över kunskapsskolan. Nu hyllas den av alla. Flum-epoken är borta, men mycket återstår att göra. Som moderater har vi lätt att förstå de skolungdomar som demonstrerade under förra veckan för att få sina betyg. Och jag hoppas att det hördes ända in hit i kammaren, när de ropade utanför arbetsgivarverket. Här finns det ännu partier som vill avskaffa betygen, även när läraren är i tjänst. Förr klingade våra varningar för nedrustningen av Sveriges försvar ohörda. Efter talrika gränskränkningar och många larmrapporter har nu även andra partier börjat tala om högre anslag. Men viktig tid och försvarskraft har gått förlorad. Förr trodde många på löntagarfonder. För tio år sedan, när jag satt i löntagarfondsberedningen, sade folkpartiets partisekreterare att hans parti kunde ställa upp bakom principerna i LO:s löntagarfondsförslag. I dag är det t.o.m. svårt att hitta en socialdemokrat som vill tala för fonderna. Det är inte många år sedan moderaterna stod helt ensamma i kritiken mot radiooch TV-monopolet. I dag står folkpartiet på samma linje, och inom centern och bland socialdemokraterna förs en debatt om reklam i TV. Det är inget tvivel om att vi moderater tycker att både reklam och monopol är en mycket dålig lösning. Men jag vill också säga — med anledning av den debatt som varit — att det inte finns någon anledning att anklaga centern för att ha anslutit sig till någon socialdemokratisk ståndpunkt i den här frågan. Centern har länge förfäktat ungefär det som socialdemokraterna nu kommit fram till, och jag konstaterar med tillfredsställelse att centerpartiet nu accepterar reklam i TV. Jag är inte så pessimistisk som Karin Söder att jag tror att nästa generations centerpartister kommer att acceptera också att monopolet försvinner, utan jag tror att Karin Söder ser sitt uppdrag som en livsuppgift och kommer att vara med när denna generation accepterar också att monopolet bryts. När socialdemokraterna kommer dit är jag inte riktigt klar över. Och jag är inte lika optimistisk, fru Söder, som jag skulle vilja vara i det fallet. Man kan alltså inte anklaga centern för någon anpassning — det tycker jag i ärlighetens namn skall sägas. Fru talman! Vi moderater stod ensamma i kritiken mot bostadsanvisningslagen, på sin tid signerad Birgit Friggebo. Vi stod ensamma i kritiken mot generalklausulen mot skatteflykt och mot blockbetygen. Vi stod ensamma för kravet på förbud mot kollektivanslutning, för ägarlägenheter, ibland också för indexreglering av skatteskalorna. I dag kan jag säga att vår linje i de här frågorna och många andra får stöd av ett eller flera andra partier. Det visar betydelsen av en konstruktiv oppositionspolitik som är långsiktig och konsekvent, som ger samma besked före ett val som efter och som vågar bortse från debattens modeväxlingar. En sådan politik ger resultat — även om den inte förfogar över den politiska makten och även om den inte alltid ger omedelbara vinster i val eller utslag i opinionsundersökningar. De senaste åren har allt det som kan sammanfattas under rubriken ”man skall kunna leva på sin lön” blivit ett debattämne som trängt djupt in i socialdemokratins egna led. Vi har inte sett mycket i praktisk handling än, men även socialdemokrater medger emellanåt att lönens andel av inkomsten måste bli större. Och för fem år sedan, när jag tillträdde mitt jobb, var all diskussion om enskilda alternativ närmast tabubelagd inom stora delar av den offentliga sektorn. I dag förs den debatten i varenda kommun. Med små, försiktiga steg börjar nytänkandet spira, och betongklumparna vittrar sönder. Jag tror inte, fru talman, att något av detta hade hänt om inte verkligheten hade tvingat fram det genom krassa ekonomiska realiteter och om det inte funnits ett starkt och framgångs rikt parti som drivit den politiken. Vi kan vara glada över vad vi uppnått, men mycket återstår naturligtvis ännu. Fru talman! Det är en sak att skickligt läsa tendenser i mätningar och anpassa politik och budskap efter det. Men det är en helt annan sak att kunna möta utmaningar med den styrka som följer av en genuin inre övertygelse. Framtiden kommer att kräva en annan politik än dagens. I en nyutkommen framtidsrapport sammanfattar man: På sikt kommer människor att bli viktigare än maskiner. Det nya kapitalet består av nätverk, kunskaper och personliga egenskaper. De socialdemokratiska idéerna, som sprungit fram ur industrialismens genombrott, representerar en epok som nu närmare sig slutet: den industriella massproduktionens — de stora planerna, administrerade av stora myndigheter, stora organisationer, stora fonder och stora företag. Vad som gällt har varit stordrift. centralisering och enhetlighet på alla områden: bostadsbyggande, näringspolitik, barnomsorg, sjukvård och kapitalbildning. Honnörsordet framför andra har varit ”kollektivt”, skällsordet framför andra ”enskilt”. I framtiden kommer andra idéer att dominera. Människor kommer inte att nöja sig med att bli föremål för åtgärder — de vill själva bestämma över sin vardag. Familjens betydelse kommer ånyo att komma i centrum. Om det är någonting som glädjer mig som partiordförande är det att vi så målmedvetet drivit den debatten, ibland med stöd, ibland ensamma. Den amerikanske forskaren Popenoe har under lång tid studerat familjelivet, skilsmässorna och ensamheten i Sverige. Han har sökt se svaret på en fråga som vi ofta tabubelägger: Varför är familjerna så svaga, och varför är skilsmässorna så många och ensamheten så stor i ett av världens mest välmående länder? Vart tog de vägen - hemmafruarna, morföräldrarna, syskonskarorna, granntanterna? Och vad fick vi i stället? Det är ett kärvt svar han ger: ”Sverige har ett av de svagaste sociala skyddsnäten i världen. Svenskarna är besatta av tanken på sitt oberoende. I själva verket är de djupt beroende — av staten och det offentliga. Och ensidiga beroenden för sällan något gott med sig.” Det är det som vi moderater säger när vi driver tesen att statens skyddsnät skall vara starkt, men inte på andras bekostnad. Vad denne amerikanske forskare säger är det som Staffan Burenstam Linder utvecklat och fått så mycket ovett för. Det skyddsnät som består av starka familjer, av frivilliga insatser, vänner, släkt, föreningslivet och inte minst religionen kan och får aldrig övertas av samhället — eller stat och kommun. Vi kommer aldrig att kunna lagstifta fram medkänsla. Den trygghet som starka familjer kan ge blir än viktigare. Jag vet att det finns många familjer där det förekommer våld, misshandel och incest mot barn. Men det är ändå undantag. I det överväldigande antalet fall finns det ingen tryggare start för ett litet barn än i hemmet hos sin far och sin mor — och det måste vi satsa på i Sverige inför framtiden. Under alla mina resor och under alla de år då jag sysslat med socialpolitik har jag funnit exemplen mångfaldigas: De som råkar illa ut i fråga om knark, sprit, prostitution osv. är oftast barn som under de första tre levnadsåren varit med om någon uppslitande skilsmässa av ett eller annat slag. Därför växer sig den uppfattningen allt starkare hos mig att unga som bildar familj skall både få ta ansvar för sin familj och ges möjligheter att ta detta ansvar. De skall kunna leva på sin lön, inte bara för att vara oberoende utan också därför att den som är stark och kan ta hand om sig själv kan hjälpa andra så mycket lättare. Jag tror att den unga generationen vill ta eget ansvar, men den begär också vårt förtroende. Den kommer inte att nöja mig med att beredas plats i en eller annan offentlig institution. De unga vill ha rätt och ekonomisk möjlighet att finna just den lösning som passar dem, deras värderingar och deras intressen. Det är inte kapital, fru talman, som blir den avgörande faktorn i framtiden, utan det är idéer, fantasi, nytänkande och skapande. Då duger inte fonder och regeringspaket, utan då krävs det annat. Ansträngningar och nytänkande måste löna sig. För framtiden gäller kvalitet, kunskap, ansvar, initiativ och mångfald. Vad har då världen att bjuda? I USA, Japan, Västtyskland, Frankrike, Storbritannien, Canada — för att nämna några stora länder — och i våra grannländer Danmark, Norge och Finland är det icke-socialistisk majoritet i parlamenten. I östern vänds blickarna mot väst; Kina är det bästa exemplet. I tredje världen har de länder som satsade på socialismen blivit avskräckande exempel. I nästan hela vår omvärld är det borgerlig majoritet — och här i Sverige var vi fyra mandat därifrån i det senaste valet. Jag såg att det i en undersökning, om än signerad av socialdemokraterna, sades att det var rädslan för ”högerspöket” som hade räddat kvar socialdemokraterna vid makten. Jag tror att det är rätt. I ett slags omvänt kosackval lyckades socialdemokraterna skrämma för det vi moderater står för. Men det går bara en gång. I den nya tiden med nya idéer och modern teknik kommer alla, och särskilt ungdomen, att bli allt bättre informerade. Resor, litteratur och massmedia breddar vår kunskap och försvårar den skräckpropaganda som våra motståndare sprider. Följaktligen för också socialdemokraterna en lika intensiv som hopplös kamp mot frihet i etern. Vi får se hur socialdemokraterna kan möta framtidens krav i Sverige. Säkert kommer många kloka beslut att fattas. Men det blir en motvillig anpassning. Man kommer i det längsta att motverka kraven på valfrihet, mångfald och decentralisering. Man kommer att möta de nya strömningarna med språklig nydaning. Men en politik som förs mot hjärtats övertygelse kommer aldrig att bli särskilt framgångsrik. Det må kanske vara förmätet men ändå tillåtet för mig, fru talman, att i dag säga att det mesta nu pekar hän mot att vi i framtiden behöver en politik som i mångt stämmer med den linje som vårt parti har drivit under en lång följd av år. Det är en politik som betonar vikten av en stark samhällsekonomi, en stat som är stark men begränsad och frihet men också ansvar för vanliga människor och familjer. Det är en politik för tillväxt och allt som driver tillväxt: frihet, mångfald och möjligheter. Denna politik visar att välfärd inte bara kan fördelas, den måste skapas. Det är en politik som skall kombinera allt detta, med den fina konservativa arbetsmetoden som innebär att vi skall vårda och förvalta det vi ärvt och helst lämna ifrån oss det i ett bättre skick till nästa generation. Det gäller vår miljö och allt det andra som skapar samhörighet med tidigare generationer. Det gäller viktiga värden som lag och ordning, ansvar, sparsamhet och normer. Jag tror också, fru talman, att framtidens utmaningar kräver politiker med den ödmjuka inställningen att vi faktiskt inte är klokare än våra väljare. De som begär väljarnas förtroende måste själva känna förtroende för sina valmän och ge dem rätten att fatta många beslut som de annars kommer att se till att ta ändå.